Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig om jag är beredd att dels frisläppa hela materialet om Raoul Wallenberg med undantag av de akter där särskild anonymitetshänsyn måste tagas, dels publicera en vitbok om Raoul Wallenberg med särskilt viktiga dokument. Enligt nu gällande sekretesslagstiftning är de i utrikesdepartementet befintliga handlingarna rörande Raoul Wallenberg hemliga i 50 år. Hittills har ej skäl bedömts föreligga för att medge undantag från dessa bestämmelser. Jag finner vid en prövning att det för närvarande inte föreligger några nya skäl som skulle motivera en ändrad inställning. Utrikesdepartementet har utgivit två vitböcker om Raoul Wallenberg. Sedan den senaste vitboken publicerades 1965 har inga fakta framkommit som motiverar en ny vitbok. F. n. pågår arbete på en ny sekretesslagstiftning. De nya reglerna kom mer förmodligen att föreskriva en kortare sekretesstid än den som f. n. gäller. I väntan på proposition och riksdagsbehandling kan jag emellertid inte redan nu gå in på hur den nya lagstiftningen kan komma att påverka sekretessen för handlingarna om Raoul Wallenberg. Jag vill försäkra herr Björck att regeringen med största noggrannhet kommer att låta utreda alla nya uppgifter som kan framkomma.
Herr talman! Jag ber att få tacka fru utrikesministern för svaret. Raoul Wallenbergs öde har upprört många människor både i Sverige och utomlands. Det är nu drygt 30 år sedan han bortfördes av sovjetiska trupper i Budapest. Han stod då mitt uppe i sitt intensiva arbete för att rädda ungerska judar undan nazisternas gaskamrar. Vad som sedan hänt honom vet vi inte med säkerhet. Vi vet bara att de uppgifter som ibland lämnats från sovjetiskt håll har varit motsägande och ibland direkt felaktiga. Det är viktigt att klarhet skapas så långt det är möjligt. Det gäller såväl Raoul Wallenbergs faktiska öde som det sätt varpå tidigare regeringar bedrivit efterforskningarna efter honom. Detta kan endast ske om det omfattande arkiv som finns hos UD frisläpps. Om enstaka dokument av personliga anonymitetsskäl inte kan offentliggöras, skall naturligtvis undantag göras. De mest intressanta dokumenten bör emellertid, liksom tidigare har skett, publiceras i en vitbok. Det finns verkligen i dagens läge, fru utrikesminister, ingen anledning att inte lägga korten på borden. Vi brukar från svenskt håll gärna tala klarspråk när det gäller politiska fångar. Det är bra. Oavsett om det gäller kommunistiska eller fascistiska länder skall vi inte tveka att ge till känna vår mening i sådana här fall när det är påkallat. Någon anledning att dra en tystnadens slöja över vad som hänt Raoul Wallenberg finns inte. Med detta gör vi i praktiken om den borgerliga regeringen fortsätter att hävda den hemligstämpel som den föregående, socialdemokratiska regeringen har svarat för. Därför är fru utrikesministerns svar djupt beklagligt. Det finns synnerligen goda skäl att i dag lätta på sekretessen. Det har varit tillräckligt med undfallenhet från tidigare regeringars sida, och det vore märkligt om den nya regeringen gick vidare på denna linje. Jag vill, herr talman, erinra om att det i dagarna kommit en skrivelse från en lång rad kända svenskar där man kräver att hemligstämpeln lättas i det här fallet. Jag tycker det skulle vara bra om man hade tillmötesgått denna begäran. Till slut, herr talman, vill jag peka på att riksdagen år 1975 uttalat sig för att man skulle lätta på sekretessen. Utrikesutskottets betänkande nr 2, som på denna punkt godkändes av riksdagen, framhöll önskvärdheten av ”största möjliga öppenhet i ärendet”. Jag vill instämma i den bedömningen.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om den helt berättigade upprördhet som har funnits omkring det här fallet och många andra liknande fall. Men när det gäller offentliggörande av hemligstämplade dokument finns det som bekant många hänsyn som måste tas. Regeringens uppfattning är att ingen onödig hemligstämpel skall finnas, om man med att ta bort hemligstämpeln kan undanröja allvarliga missuppfattningar om vad som faktiskt förevarit. Men jag vill också understryka att enligt gammal svensk tradition har vi en mycket stor öppenhet när det gäller sådana här handlingar. Den är större och generösare än i de allra flesta länder. Trots detta håller nu sekretesslagstiftningen på att arbetas om för att vi skall få en ännu generösare öppenhet när det gäller denna typ av papper. Det är bara en kort tid kvar till dess vi får denna nya lagstiftning, och därför har vi i regeringen inte funnit anledning att nu göra något undantag för detta speciella fall, även om det skulle vara aldrig så behjärtansvärt. Det är alltså ett år kvar till dess den nya lagen kan komma. Då får vi ta upp detta fall och andra liknande till prövning. Jag vill också peka på de hänsyn som man i sådana här sammanhang alltid måste ta till människor som har avgivit förklaringar under absolut anonymitetsskydd. Det har även herr Björck poängterat i sin fråga. Men man måste dessutom ta hänsyn till nu levande personer som kan råka i besvärliga situationer. Som jag sade tidigare kommer vi emellertid att få tillfälle att ta upp den här frågan till förnyad prövning i samband med den nya sekretesslagstiftningen nästa år.
Herr talman! Jag är helt medveten om att en rad personliga hänsyn måste tas. Det har jag förutsatt i de interpellationer, motioner och enkla frågor där jag under de senaste åren behandlat den här saken. Därvidlag behöver det inte råda någon oenighet. Ingen skall behöva råka illa ut om vi frisläpper de aktuella dokumenten. Men sekretesslagstiftningens eventuella förändring löser knappast de här problemen. Såvitt mig är bekant överväger man att minska sekretesstiden från 50 till 30 år. Följde man denna bestämmelse här skulle det innebära att bara några få dokument från den allra första tiden, ehuru nog så viktiga, bleve offentliga. Men vi skulle fortfarande behöva ett speciellt ställningstagande från regeringens sida för att kunna göra en helhetsbedömning av det här ärendet. Regeringen kommer icke ifrån sitt ansvar, och sekretesslagstiftningens eventuella förändring kommer icke att på något sätt lösa de ifrågavarande problemen. Sedan vill jag, herr talman, säga att den goda svenska traditionen när det gäller öppenhet i statsförvaltningen dess värre inte på något sätt gäller i detta fall. Här har vi alltså dokument som i dagens läge är hemligstämplade 50 år, och denna hemligstämpel har kritiserats från många håll. Herr talman! Det bästa vore — och det är min uppriktiga förhoppning att regeringen stannade för en sådan lösning — att man frisläpper de dokument som finns, med undantag för dem som är speciellt känsliga. För något år sedan fanns det ju bl.a. en motion med det yrkandet av nuvarande statsrådet herr Ahlmark. På så sätt skulle en lång rad av problem lösas. I och för sig är jag tacksam för utrikesministerns löfte om att man uppmärksamt skall följa alla nya händelser av vikt, men, herr talman, det finns en lång rad gamla händelser som det inte heller skadar att titta på.

Herr talman! Herr Sven Andersson i Stockholm har i en interpellation frågat om jag inför riksdagen vill upprepa mina tidigare offentliga uttalanden att det icke genom regeringsskiftet skett någon förändring i Sveriges hållning i Mellersta Östern-frågan. Vidare frågar interpellanten om jag anser att det är förenligt med tilltron till svensk utrikespolitik att framstående regeringsledamöter offentligt uttalar avvikande meningar i en för vår utrikespolitik så internationellt uppmärksammad och central fråga som vår Mellersta Östern-politik. Vidare har herr Hellström till arbetsmarknadsministern ställt frågan om han anser att PLO bör ges rätt att delta i FN:s säkerhetsråds Mellersta Östern-debatt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag avser att svara på herr Anderssons interpellation och herr Hellströms fråga i ett sammanhang. Först vill jag redogöra för regeringens allmänna hållning i Mellersta Östern-frågan. Detta ämne berördes i mitt inlägg i FN:s generalförsamling för någon månad sedan. Jag framhöll då inledningsvis hur vi med deltagande följt det tragiska inbördeskriget i Libanon. Det är en katastrof för landets befolkning. Det utgör en ny påminnelse om att hela konflikten i Mellersta Östern måste bringas till en snar lösning. Svenska regeringen anser, sade jag, att en lösning måste bygga på säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338. Israel och alla andra stater i området har rätt till existens och integritet inom säkra och erkända gränser. Principen att erövring av territorier med våld är otillåten måste respekteras. Härutöver måste det stå klart att palestinaarabernas legitima nationella intressen skall tillgodoses. Hit hör rätten att bilda en egen stat som lever fredligt vid sidan av Israel. Jag framhöll slutligen angelägenheten av att kontakter snarast upptas som kan leda till överenskommen lösning. Om så icke sker ökar risken för nya våldsamma uppgörelser, som innebär fruktansvärda nya lidanden för de berörda folken. Regeringen har i FN:s säkerhetsråd också haft att ta ställning till frågan om PLO. Regeringens uppfattning är att PLO såsom representant för palestinaaraberna bör ges rätt att delta i FN:s säkerhetsråds överläggningar i fråga om Mellersta Östern. Denna regeringens uppfattning gav vi senast uttryck för i säkerhetsrådet den 1 november. I en röstförklaring redan vid omröstningen i procedurfrågan fann regeringspartierna det också angeläget att sammanfatta och förtydliga sin uppfattning om terrorhandlingar och om delar av PLO:s program. Denna uppfattning delas av en övervägande majoritet av riksdagen och det svenska folket. Regeringen har i säkerhetsrådet även haft att ta ställning till Israels politik i de år 1967 ockuperade områdena. I ett uttalande från rådets samtliga medlemmar, till vilket Sverige också anslöt sig, uttrycktes oro över läget i de ockuperade arabiska områdena. Israels åtgärder som ändrar den demografiska sammansättningen och de geografiska förhållandena där, och framför allt upprättandet av bosättningar på ockuperat område, beklagades djupt av säkerhetsrådet, som ansåg att dessa åtgärder hindrade fredsarbetet. Rådet framhöll vidare att Jerusalems legala status ej fick ändras och betonade vikten av att de heliga platserna fick säkert skydd. Jag har velat lämna denna redogörelse för frågans utveckling bl.a. för att visa att den nya regeringen fullföljer de linjer i Mellersta Östernfrågan som gällt under lång tid och företräddes av interpellanten såsom utrikesminister. De uttalanden som jag gjort och de åtgärder som vidtagits från regeringens sida i denna fråga ger uttryck för regeringens samlade bedömning. Detta förhållande ändras inte av att ordföranden för ett av de i regeringen ingående partierna funnit det erforderligt att som partiordförande göra en markering med tanke på av hans parti företrädda synpunkter. Efter de förklaringar som jag tidigare gjort inför offentligheten och det svar som jag i dag avgivit anser jag det uteslutet att man hemma eller ute skulle hysa några missuppfattningar om innebörden av regeringens politik i Mellersta Östern-frågan. Vår strävan är att bidra till fred i Mellersta Östern som ger rättvisa åt både israeler och palestinier.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret och för att jag har fått det så snabbt. Jag ställde inte mina frågor av något behov att söka sak med utrikesministern. Vi har ju samma uppfattning i Mellersta Östern-frågan — både uttalanden och åtgärder från fru utrikesministerns sida visar detta, och svaret som jag har fått ger helt klara besked.

De reaktioner som detta uttalande av statsrådet 18 november 1976 Ahlmark utlöste, och som jag har haft livlig kontakt med de senaste = dagarna, sade mig att en klarläggande debatt i riksdagen var nödvändig Om den svenska om de uppkomna missförstånden skulle redas ut. Mellersta Östern Det allvarliga var att herr Ahlmarks anförande hölls i omedelbar an = politiken slutning till utrikesministerns förklaringar om varför Sverige avgett en röstförklaring i säkerhetsrådet — vid rådets prövning av frågan om PLO skulle få delta i behandlingen av Mellersta Östern-frågan. De missförstånd som uppstod blev tillrättalagda av utrikesministern, som försäkrade att regeringsskiftet inte innebar någon ändring av den svenska hållningen i Mellersta Östern-frågan. Historien börjar alltså med denna röstförklaring. I sak har jag ingenting att invända mot innehållet i röstförklaringen. Enligt min mening var dock inte tidpunkten särskilt bra vald. Det var lätt att förutse reaktioner från olika håll. Det kanske hade blivit mindre uppmärksamhet, och kanske missuppfattningar hade kunnat undvikas, om den förklaring som nu regeringen hade beslutat sig för ingått i en allmän redovisning av regeringens syn på Mellanösternfrågan, framförd i själva sakdebatten. Man kunde ha gjort detta i stället för att lämna en röstförklaring i procedurfrågan — låt vara att det var en viktig procedurfråga. Men att sedan statsrådet Ahlmark, efter det att sådana missuppfattningar med anledning av röstförklaringen kommit till uttryck, uttalade att vi inte borde ha röstat för PLO:s deltagande skapade förvirring och minskad tilltro till vår utrikespolitiska linje. Man började på nytt kannstöpa kring om inte röstförklaringen ändå måste ses som inledningen till en ny svensk politik. Per Ahlmarks uttalande inregistrerades av utländska iakttagare inte bara i Stockholm utan på olika håll runt om i världen. Man uppmärksammade i varje fall här i Stockholm den avgående israeliske ambassadörens uttalande i TV, där han uttryckte förhoppningen att hela regeringen efter hand skulle komma på samma linje som den som hans vänner i regeringen, som han uttryckte sig — dvs. Per Ahlmark m.fl. —- nu företrädde. Denna intervju dagen efter herr Ahlmarks uttalande bidrog till att kvarhålla misstron och osäkerheten om regeringens Mellanösternpolitik, trots utrikesministerns tidigare försäkringar. Nu hoppas jag att utrikesministerns klara besked här i dag och den debatt vi för skall klarlägga åt olika håll att det inte är fråga om någon omläggning av kursen i utrikespolitiken. Det som gör det viktigt att konstatera detta är att Sveriges ställningstagande i Mellanösternfrågan ju inte kan ses isolerat från vår aktiva utrikespolitik och vår internationella solidaritetspolitik i övrigt. Vår Mellanösternpolitik är en väsentlig beståndsdel av vår aktiva utrikespolitik. Under de två år som vi har suttit med i FN:s säkerhetsråd har vi på grund av vår fria och oberoende ställning kommit att spela en uppmärksammad roll. Inget land och ingen 75 grupp av stater har automatiskt kunnat räkna in oss i sin egen fålla. Vi har därför i flera av de viktiga frågor som varit föremål för behandling i säkerhetsrådet kommit att spela en nyckelroll. Till dessa frågor hör Mellanösternfrågan. Våra självständiga principiella ställningstaganden för det som vi har menat bäst främjar en fredlig lösning utlöste — det medger jag — från början en skarp kritik bl.a. av Israel. Men våra ställningstaganden fick också stöd från skilda håll och har vunnit respekt. Efter hand har vi kunnat konstatera att den tidigare kritiserade svenska hållningen vunnit ökat stöd inom västvärlden. Vi har under några år fått vara med om en utveckling som har skapat möjligheter för en öppnare och enligt min mening mera realistisk diskussion om förhållandena och förutsättningarna för en framtida varaktig fred inom området. Jag tror personligen inte att det senaste enhälliga rådsuttalandet om läget i de av Israel ockuperade områdena skulle ha varit möjligt utan sådana insatser som bl.a. Sverige tidigare medverkat till genom säkerhetsrådet. Skulle vi då, vi som på olika sätt bidragit till detta förändrade politiska klimat, ha ändrat vår politik, skulle det ha uppfattats som början till en kursomläggning i svensk utrikespolitik. Vi har nu fått klara besked om att så inte är fallet, och jag är för min del helt nöjd med det svar som jag har fått på min första fråga.

Herr Ahlmark uttalade sig alltså inte å regeringens vägnar, och det visste vi förut genom utrikesministerns deklarationer. Det var som partiordförande herr Ahlmark, som det står i svaret, gjorde en markering med tanke på av hans parti företrädda synpunkter. Nu var det ju inte en vanlig enkel markering. Herr Ahlmark uttalar här klart en annan mening än den som framkommit vid regeringens samlade bedömning, och han meddelar att han kommer att fortsätta att arbeta för sin linje, dvs. att PLO inte skall få framträda i säkerhetsrådet eller kanske i FN-sammanhang över huvud taget. Herr Ahlmark står alltså för en annan politik än regeringen i den här frågan och han driver sin linje offentligt. De förväntningar -— och f.ö. även den osäkerhet — som utåt skapas inför en eventuell omläggning av den svenska politiken i denna fråga tror jag kommer att bereda oss och kanske främst utrikesministern bekymmer i framtiden. Jag förstår att det inte går att få något annat svar på fråga nr 2. Fru utrikesministern har nog sträckt sig så långt det går med sin diplomatiska formulering. Herr Ahlmark själv har emellertid inte visat någon särskild Nr 29 känslighet när han offentligt har tagit avstånd från t.ex. bostadsminister Torsdagen den Elvy Olsson eller energiminister Olof Johansson, så utrikesministern hade 18:november 1976 gott ännu klarare kunnat uttrycka vad vi förstår att hon menar med. I sin formulering. Om den svenska Partiledarna tycks ha en särskilt favoriserad ställning i den nya re Mellersta Österngeringen. Är det verkligen meningen att partiledarna i regeringen när = politiken som helst skall få stiga ur rollen som regeringsledamöter och i frågor där regeringen delas upp efter partilinjer gå ut och deklarera sina från regeringens ståndpunkt avvikande uppfattningar? Skall man i den ena frågan efter den andra utåt tillkännage skilda ståndpunkter för olika fraktioner inom regeringen? Skulle detta bli regel vid utrikespolitiska ställningstaganden, ja då kommer tilltron vår utrikespolitik att allvarligt skadas — det vet vi efter folkpartiledarens inhopp i utrikespolitiken. Jag skall inte plåga fru utrikesministern med flera frågor om vad vi har att vänta i framtiden av herr Ahlmark och de övriga partiledarna. Det är andra som bör stiga fram och svara på de frågorna. Jag skall inte heller gå in på själva sakfrågan, Mellersta Östern-frågan. Den har vi diskuterat många gånger här i kammaren och i utrikesnämnden. Nu gäller det tilltron till den utrikespolitiska kurs som en majoritet har fastlagt, en utrikespolitisk kurs som den nya regeringen står för med stöd av oppositionen. Vi vet att det finns ledamöter — jag tror i samtliga partier — som har en avvikande mening, och det acceptar vi; detta är fullt i sin ordning. Men den stora majoriteten står fast vid den Mellersta Östern-politik som Sverige företrätt under de två åren i FN:s säkerhetsråd. Det är detta som måste bli slutsatsen av dagens debatt, och det är detta vi bör kunna ge till känna till tvivlande representanter från andra länder.

Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret på den fråga som jag hade ställt till vice statsministern Ahlmark. Om herr Ahlmark av formella skäl har haft svårt att svara på en ställd fråga och den därför inom regeringen har överlämnats till utrikesministern, finns det ju nu inte längre några skäl som skulle hindra herr Ahlmark att ändå ta del i debatten, eftersom den har vidgats till en allmän interpellationsdebatt. Också efter det svar som har lämnats vore det bra att få höra herr Ahlmark klargöra sin ståndpunkt. Regeringens svar gör mig inte mycket klokare. Jag får veta i svaret att vice statsministern vid regeringens ”samlade bedömning” har ansett att PLO skall få tala inför FN:s säkerhetsråd. Jag får i nästa mening veta att vice statsministern gjort partimarkeringen, att PLO inte skall få tala inför FN:s säkerhetsråd. På sätt och vis förvärrar interpellationssvaret den oklarhet som har rått i diskussionen. Vice statsministerns ståndpunkt görs nu till en partifråga för ett av de i regeringen ingående partierna. Detta är för det 7 första, som jag ser det, en efterhandskonstruktion. Herr Ahlmark gav ju i sitt tal, som har refererats i Dagens Nyheter, till den judiska nationalfonden intrycket att han var där som statsråd. För det andra: Om vi nu accepterar efterhandskonstruktionen, vad innebär då partimarkeringen? Folkpartiet har en fjärdedel av regeringsplatserna. Betyder det att en fjärdedel av regeringens ledamöter som partimedlemmar är motståndare — och kanske hårda motståndare — till regeringens och därmed sin egen politik? Herr Ahlmark sade i en Mellersta Östern-debatt i riksdagen för några år sedan: ”För en ledande politiker måste det vara viktigt hur hans uppträdande uppfattas på olika håll i världen.” Just det! Hur skall de utländska ambassaderna i Stockholm, som följer vår politik, kunna rapportera hem om den borgerliga regeringens Mellersta Östern-inställning? Utrikesministern gör en deklaration som är klar. Vice statsministern gör en deklaration av rakt motsatt innebörd. En fjärdedel av regeringen ansluter sig som partimedlemmar inte till, som det heter, regeringens samlade bedömning. Jag vill fråga utrikesministern, om hon tycker att det är tillfredsställande att den typ av partimarkeringar görs som nämns i interpellationssvaret? Kan utrikesministern ge ett besked om att vice statsministern inte får inflytande på Mellersta Östern-politikens utformning i framtiden? Vice statsministern motsätter sig alltså enligt interpellationssvaret som partiordförande regeringspolitiken. Det har också andra intressanta aspekter. Tydligen förhåller det sig så — och det har med arbetet att göra för oss riksdagsmän här i kammaren — att om regeringen vill undvika att få kritik i riksdagen gör man en markering som partiordförande och lämnar sedan arenan. Vice statsministern Ahlmark har ju varit mycket flitigt i elden här i kammaren förut i dag, och i vart fall för mig synes det märkligt att det som var så angeläget att säga i starkt engagerade ordalag på Judiska nationalfonden Keren Kajemet inte går att upprepa från riksdagens talarstol. Är detta ett mönster för den nya regeringen? Det skulle i så fall förklara en del av den förvirring som förekommit kring regeringens politik i andra frågor i debatten den senaste tiden. När statsminister Fälldin talar om att avbryta marschen in i kärnkraftssamhället — är det bara en markering han gör som partiordförande och ingenting som man skall ta på allvar i samband med regeringens politik? Vice statsministerns angrepp på regeringspolitiken i Mellersta Östernfrågan kunde kanske ses som ett olycksfall i arbetet, om inte herr Ahlmark så starkt fört fram sitt utspel på mötet med Judiska nationalfonden nyligen. Att det inte rör sig om ett olycksfall bekräftas också av att utrikesministern i interpellationssvaret erkänner att herr Ahlmarks parti inte ansluter sig till regeringspolitiken. Problemet blir i stället djupt allvarligt, eftersom vice statsministern i sitt utspel ifrågasätter regeringens politik.

Den sakfråga som ligger bakom regeringens splittring är också mycket viktig att se på. Numera torde alla här i kammaren vara överens om att både palestinier och israeler har legitima nationella rättigheter. Palestinierna är en part i Mellersta Östern-konflikten. Det är enligt min mening helt verklighetsfrämmande att tro att en varaktig fred någonsin skall kunna skapas i Mellersta Östern utan att palestinierna får delta i en dialog. Möjligen kan supermakter tro att en långsiktig lösning av konflikten i Mellersta Östern kan nås över huvudet på de människor som lever i det härjade och drabbade området, men jag har svårt att förstå att någon annan kan tro att detta är möjligt.

Herr talman! Jag måste säga att jag uppskattade huvuddelen av de inlägg som gjorts tidigare, framför allt herr Sven Anderssons i Stockholm inlägg här från talarstolen, som vittnade om stor samstämmighet och respekt för den utrikespolitik som vi av tradition har fört här i landet. Och det är naturligtvis ingen överraskning, eftersom det var förre utrikesministern som talade. När det gäller den fråga som är mera kontroversiell — herr Ahlmarks uttalanden — vidhåller vad jag sade tidigare, att han har gjort dem i egenskap av folkpartiordförande. Jag vill också här understryka att det är regeringens ställningstagande och det beslut som fattats av regeringen som jag som utrikesminister har att företräda, och det är de besluten som den svenska utrikespolitiken skall följa. Vi har en trepartiregering, och alla vet att i en regering med tre olika partiprogram att följa måste man göra överenskommelser, och de kommer till uttryck i regeringsförklaringen. I denna har vi också fastslagit att i utrikespolitiken skall man fullfölja den svenska utrikespolitiska traditionen, även när det gäller den aktiva utrikespolitiken. Beträffande Mellersta Östern-frågan, där vi hade att fatta ett särskilt beslut i regeringen, fanns naturligtvis fortfarande dessa olika uppfattningar hos företrädarna för de olika partierna. Men vi har beslutat att fullfölja den svenska politiken i Mellersta Östern-frågan. Det är den politiken jag för som utrikesminister, och vi kommer inte att ändra vårt ställningstagande till PLO:s deltagande i säkerhetsrådet. Jag kan försäkra denna kammare detta. Det har icke varit någon diskussion om ändring av detta beslut. Om tidningsartiklar givit anledning till missförstånd, så har i varje fall ingen sådan diskussion i regeringskretsen förevarit. Jag är glad att kunna deklarera det här i dag. Det beslut som vi alltså har fattat när det gäller Mellersta Östern politiken har också kommit till uttryck i vårt arbete i Förenta nationerna och i kontakten med andra länder — med deras företrädare här i Stockholm och även i utlandet. Det är den politiken som också kommer att vara vägledande för vårt arbete i framtiden. Det har sedan en lång följd av år varit bred enighet kring vår utrikespolitik. Vårt ställningstagande i Mellersta Östern-frågan har alltså varit uttryck för en uppfattning —- nämligen att låta olika parter komma till tals för att på fredlig väg kunna nå uppgörelser och lösningar på svåra problem. Våld löser sällan eller aldrig några problem. Det är att komma till tals, att försöka förhandla sig fram till lösningar, som ger resultat och som också till sist kan göra slut på det förfärliga, långa lidande som många människor i det här berörda området har varit utsatta för. Jag vill gärna understryka vad också herr Hellström sade tidigare, att det är en varaktig dialog som leder till fred. Jag delar helt och hållet den uppfattningen, och det är alltså den politiken som vi vill ge uttryck för.

Jag delar också den uppfattningen att det är detta arbete som på sikt leder till resultat också när det gäller de stora makternas ställningstagande, som det har kommit till uttryck i det rådsuttalande som nyligen gjordes i Förenta nationernas säkerhetsråd i fråga om bl.a. bosättningspolitiken på Västbanken. Det är som sagt den politiken vi vill fortsätta att driva. När jag i mitt svar redogör för hur vi i regeringen har kommit fram till beslutet i den här frågan och också poängterar att herr Ahlmarks uttalande var ett uttalande i hans egenskap av folkpartiordförande, så är detta inte någon efterhandskonstruktion som herr Hellström försökte göra det till. Vi var medvetna om de här olika ståndpunkterna, men regeringen fattade alltså nämnda beslut och det är det som gäller i dag. När det sedan gäller olika uttalanden om hur koalitionsregeringen arbetar tycker jag att den debatten inte är av den karaktären att vi skall föra den här i riksdagen. De inläggen liknade mera en presspolemik. Jag vill understryka att det är regeringens handlande i olika frågor som är riktningsgivande för politiken. Det är det som ger utslaget och det är det som får vara avgörande för hur eftervärlden kommer att bedöma våra handlingar.

Nr 29 Herr talman! Jag blev litet oroad när utrikesministern fru Söder sade att det är majoritetsbesluten som kommer att gå till historien som re 18 november 1976 geringens beslut. Skall vi då få uppleva i både inrikespolitiska och ut==== rikespolitiska frågor att minoriteten via de tre partiordförandena i re Om den svenska geringen skall gå ut och offentligt markera sitt partis ståndpunkt så som Mellersta Östernherr Ahlmark gjort när det gäller folkpartiets ställning i denna fråga? — politiken Det blir i så fall en ordning som nog också kommer att till historien ange regeringen som en i verkligheten och inför folket ganska förlamad regering.

Herr Hellström pekade på att vi här i kammaren inte har tillfälle att ställa frågor öch interpellationer till partiledarna i den egenskap som de framträder i när de förklarar sitt partis hållning i en redan avgjord regeringsfråga, där de har haft en annan mening. Det knep som herr Ahlmark använde för att komma åt sina regeringskolleger var att han angrep den förra regeringen, som i denna fråga förde samma politik som den nuvarande. Han trodde att han den vägen skulle komma åt det regeringsbeslut som gick honom emot. Sådant avslöjas ju och gör inte herr Ahlmarks sak särskilt stark. Jag vet att det är ganska stor skillnad på en enpartiregering och en koalitionsregering. Jag har själv i flera år — 1951-1957 — varit med i en koalitionsregering, bestående av socialdemokrater och centerpartister. Det var en bra regering. Det fanns många problem och ofta delade meningar. Men när man hade kommit fram till ett beslut, som ibland gick någon eller flera emot, så stod ändå alla för det beslutet. Var man emot det och hade så starka invändningar att man inte ansåg sig kunna vara med om att fullfölja beslutet, hade man att överväga att avgå ur regeringen. Jag misstänker att det var många inom den koalitionsregeringen som gick omkring i sådana tankar ibland. Men den höll ihop och hade ett bra samarbete ända till slutet. Man kan icke, i varje fall inte när det gäller de mest framträdande ledamöterna av regeringen, införa ordningen att man skiljer mellan när de talar i egenskap av statsminister, vice statsminister eller ekonomiminister och när de talar i egenskap av partiledare. Det går icke att befria sig från ansvaret som regeringsledamot. Vi har inom oppositionen också kontakt med utländska ambassader och pressmän. Och vi har faktiskt också försökt hjälpa till att förklara situationen, positivt — vi är mycket angelägna om att det skall råda största möjliga enighet kring den känsliga politik som vi för, bl.a. i Mellersta Östern-frågan. Vi skall gärna hjälpa till i fortsättningen, och det är lättare efter de mycket klara besked som vi har fått i dag. Men vi vill gärna via utrikesministern till regeringen framföra hälsningen att vi inte kan finna oss i en ordning som innebär att partiledarna tar sig friheten att 81 i vilka frågor som helst utåt deklarera meningar som icke är regeringens meningar. Det måste, när det gäller utrikespolitik, tyvärr skapa förvirring.
Herr talman! Jag tycker det är bra att vi har fått ett klart besked av utrikesministern om regeringens framtida inställning till PLO. Jag vill tacka för det — det var ett mycket klargörande och bra besked. Men jag är orolig över utrikesministerns svar i den andra delen av frågan, som gäller möjligheten för regeringsledamöter att som partiordförande göra sådana här markeringar. Utrikesministern sade att det lät mest som en presspolemik. Jag vet inte vad det är för fel på den svenska pressen. Men jag tycker detta är en allvarlig fråga. Är detta en engångshistoria eller är det en teknik som vi här i riksdagen kan vänta oss att den borgerliga regeringen skall använda även i fortsättningen? Jag kan tänka mig ytterligare två frågor i utrikespolitiken där vi skulle kunna få se sådana här markeringar. Kommer vi inom det närmaste året att få höra finansminister Bohman göra en partimarkering, om att hans parti inte till 100 96 delar regeringens syn på Sydafrika? Skall vi få höra statsminister Fälldin göra kritiska uttalanden om det pappersbruk som med svenska biståndsmedel byggs i Vietnam? Centern har ju tidigare hävdat att detta är fel typ av bistånd, osv. Skall vi alltså vänta oss ett angrepp med partimarkering mot den regeringspolitik som då företräds av biståndsminister Ullsten? Jag frågar alltså: Är detta en engångsföreteelse eller är det en teknik som vi kan vänta oss från den borgerliga regeringen också i fortsättningen? Den diskussion som har rullat i gång med anledning av vice statsministerns uttalande för Judiska nationalfonden har, som utrikesministern själv medgav, väckt missförstånd utomlands om innebörden av vår utrikespolitik. Sådana missförstånd är skadliga för varje land som råkar in i den situationen, men de blir särskilt skadliga för ett neutralt land som måste upprätthålla en klar trovärdighetslinje i sin politik.

Herr talman! Jag vill understryka att regeringsformen inte känner några majoritetsbeslut. När vi fattade beslutet om PLO:s deltagande rådde enighet i regeringen, även om vi naturligtvis visste att det på en del håll fanns en annan bakgrundsuppfattning, vilket nu har kommit till uttryck på annat sätt. Att vi i alla frågor eftersträvar enighet är en självklarhet. När det gäller att regera och föra ut sitt budskap får naturligtvis varje regering själv välja sin teknik, och det kanske tar litet tid innan man hittar den rätta. Det är därför med intresse man kan lyssna till Sven Anderssons statsmannaord — han har lång erfarenhet, många gånger längre än jag. Jag vill passa på att undanröja eventuella missförstånd som kan uppstå med anledning av herr Hellströms inlägg. När det gäller Bai Bang-pro jektet, pappersfabriken i Vietnam, har det redan framförts till vietna Nr 29 mesiska regeringen att våra åtaganden skall fullföljas. Beträffande Syd afrika har vi också enhälligt beslutat hur vi skall förfara. Det finns alltså ingen anledning att utså tvivel på de områdena. sinn Hö kross ANNA Varje regering får som sagt försöka hitta sin teknik för att uppfylla Om den svenska de plikter som en koalitionsregering har — att föra en konsekvent politik — Mellersta Östern med utgångspunkt i regeringsförklaringen. Men samtidigt måste under = politiken strykas att vi lever i ett demokratiskt land med fem partier representerade i riksdagen och tre i regeringen. Det är för regeringen också angeläget att det partipolitiska arbetet går vidare. Det är närmast en självklarhet. Det kan naturligtvis ta tid att hitta formerna för att balansera detta — det medgivandet gör jag gärna. Vid mina resor under den här perioden har jag lärt mig att friheten härvidlag är ganska stor i andra länder jämfört med vad den ännu är i Sverige. I det läge vi befinner oss — med en ny koalitionsregering — tar det litet tid att hitta formerna. Det parti politiska arbetet får inte bli lidande, men det gäller att hitta den rätta balansen. Givetvis kommer regeringsdeklarationen att följas upp med

Herr talman! Mats Hellström ställde en rad frågor om folkpartiets inställning, och det ger mig anledning att säga ett par ord som företrädare för folkpartiets riksdagsgrupp. Folkpartiet har i debatten om Mellersta Östern framför allt hävdat följande: Israel har rätt att existera som självständig stat inom trygga och erkända gränser. Palestinierna bör ges rätt till en egen stat eller del av en stat. Den bör leva vid sidan av Israel, och i fred med Israel. Konflikten i Mellanöstern bör lösas genom förhandlingar. Dessa grundläggande uppfattningar tillgodoses i den nya regeringens politik, såsom denna presenterats av utrikesministern i FN och i hennes interpellationssvar här i dag. På en punkt har vi haft en avvikande mening. Vi anser självfallet att olika palestinska grupper skall få lägga fram sin syn på konflikten inför världsopinionen. Men vi har inte ansett att Sverige genom sin röstning i FN borde ge PLO den unika plattform som rätten att tala i FN:s generalförsamling eller säkerhetsråd innebär, så länge de inte accepterar den grundläggande förutsättningen att Israel, som är en av FN:s medlemsstater, skall få finnas som självständig nation. Vi har kunnat konstatera att vi i denna fråga är i minoritet såväl i riksdagen som bland regeringspartierna. Därför överensstämmer regeringens politik inte med folkpartiets uppfattning på denna punkt. Men åsiktsskillnaden i den frågan utgör naturligtvis inte något hinder för ett regeringssamarbete. Vi har inte ändrat uppfattning, och vi förbehåller oss rätten att redovisa vår åsikt. Utrikesministern har också i sitt svar 83 konstaterat att folkpartiets ordförande har funnit det erforderligt att göra en markering med tanke på av folkpartiet företrädda synpunkter, och att det inte innebär någon förändring av regeringens politik. Med detta tror jag, att jag har klargjort folkpartiets inställning på denna punkt och alltså även Per Ahlmarks. F. ö. torde den vara väl känd tidigare. Folkpartiet har inte någon annan mening än utrikesministern om innebörden av den politik regeringen för i fråga om Mellanöstern. Däremot kvarstår alltså skillnaden i uppfattning i den sakfråga jag nu har berört. Det har nog också framgått att vi gör något olika värderingar av den tidigare regeringens politik. Det senare är dock mindre väsentligt — det tillhör ju historien. Vår hållning i Mellanösternkonflikten, liksom till andra problem ute i världen, består inte bara av formella ståndpunkter och förklaringar, som vi avger i Förenta nationerna. Det är också en fråga om attityd och aktivitet. Under junikriget 1967 sade dåvarande statsministern Tage Erlander på TCO-kongressen: ”Jag vill gärna göra den bekännelsen att måndagen och tisdagen tillhör de mörka dagarna i vårt liv, eftersom vi hade en känsla av att det som höll på att byggas upp och som gav så rika löften för framtiden i den israeliska staten var hotat med undergång. --- De två dagarna måndag och tisdag denna vecka har väl gjort att stämningen har lättats upp. Förhållanderna har blivit gynnsammare tack vare Israels egen förmåga.” Under oktoberkriget 1973 — sex år senare alltså, då Israels existens åter var hotad — hördes inget liknande yttrande från dåvarande statsministern Olof Palme eller, såvitt jag vet, något annat statsråd. För folkpartiet är det angeläget att återknyta till traditionen från 1967, om en liknande situation åter skulle uppstå — vilket vi alla vet tyvärr inte kan uteslutas.

Herr talman! Det finns en aspekt som förvånande nog ofta kommer bort i den svenska debatten om Mellanösternkonflikten. Faktum är att Israel i Gen&vekonventionens mening är en ockupationsmakt. Faktum är också att Israel flagrant bryter mot Genévekonventionens regler om ”skydd för civilpersoner under krigstid”. Några exempel: Israel utvisar politiskt obehagliga palestinska ledarfigurer till grannländerna och låter israeler flytta in och bosätta sig i de ockuperade områdena. Bådadera är undantagslöst förbjudet enligt artikel 49. Israel utmäter kollektiv bestraffning genom bl.a. hussprängningar. Det är förbjudet enligt artikel 33. Israel förstör hus och byggnader i de ockuperade områdena av andra än militära skäl. Det är förbjudet enligt artikel 53. Israel sätter palestinier i fängelse efter administrativa beslut. Det är förbjudet enligt artikel 71. Listan kunde göras betydligt längre. Mot den bakgrunden är det ganska naturligt att den ockuperade befolkningen reagerar. En kämpande motståndsrörelse finns nu inne i de ockuperade områdena — inte bara i förvrängd form som flygkapare och terrorister, utan också i samma genuina form som t.ex. andra världskrigets motståndsrörelser och frihetsrörelserna i södra Afrika. Jag kan citera en notis ur Jerusalem Post den 9 november: ”Fyrtio misstänkta anhållna i Samarien —---” — det israeliska namnet på Norra västbanken. ”De misstänkta rapporteras ha tillhört fem olika celler ———. De flesta förseelserna gäller agitation, organisering av upplopp och störning av freden —---.” Ett citat ur Jerusalem Post, alltså. En notis i Le Monde den 10 november lyder så här: ”De isrealiska säkerhetsstyrkorna har nära Hebron dödat Abu Ali, en av det palestinska motståndets ledare som har eftersökts sedan åratal på Västra banken. Han var ansvarig för talrika sabotageaktioner och attentat i området. Dessutom har tre explosioner, som endast har vållat materiella skador, ägt rum samma dag i Hebron.” En liten kort notis i Le Monde den 10 november. Herr talman! En utveckling är på gång som utan tvivel kommer att kasta Israel ur askan i elden, om ingenting radikalt inträffar. Ur detta finns bara en utväg — det är förhandlingar som leder fram till en kompromisslösning. PLO är fortfarande den reella förhandlingspartnern för Israel — med massivt stöd från alla palestinier och erkänd som palestiniernas representation av praktiskt taget hela världen. För dem som strävar efter fred i Mellersta Östern kan ingenting vara viktigare än att försöka förmå Israel att förhandla sig fram till en kompromisslösning med PLO -— förhandlingar som naturligtvis måste starta villkorslöst och utan krav och där ingen part kan kräva förhandslöften om eftergifter som skall bli förhandlingarnas resultat om de blir framgångsrika. Men om PLO krossas, förnekas, förskjuts från den internationella gemenskapen — ja, då försvinner möjligheterna till en historisk kompromiss. Då återstår bara den rena konfrontationen mellan ockupanter och ockuperade. Mot den bakgrunden är regeringens klara och otvetydiga ställningstagande för PLO som palestiniernas förhandlingsberättigade representation ett positivt bidrag till freden.
Herr talman! Herr Romanus hoppade in i debatten men gjorde den i vart fall inte klarare för mig även om han sade att han skulle klargöra folkpartiets uppfattning. När han nu gick in i sakfrågan tycker jag det var tråkigt att han inte också berörde det som rimligen måste vara en konflikt för alla människor som går in i Mellersta Östern-debatten även om de gör det med de utgångspunkter som herr Romanus har, litet av det som herr Gahrton just varit inne på. Kan man skapa varaktig fred i området utan att lyssna på och ha en dialog med den ena av parterna, en part som lever mitt i området? Att bara vifta bort PLO med hänvisning till att organisationen begår terrordåd och slagordsmässigt ta sig ur debatten på det sättet innebär inte en seriös prövning av Mellanösternfrågan — inte ens ifrån de utgångspunkter som herr Romanus företräder och som jag i och för sig respekterar. Gabriel Romanus säger att regeringens politik inte överensstämmer med folkpartiets uppfattning. Jag antar att man nu får säga att regeringens politik inte överensstämmer med den uppfattning folkpartiet minus herr Gahrton har. Vad betyder nu detta att regeringens politik inte överensstämmer med folkpartiets uppfattning? Herr Romanus säger också som officiell företrädare för folkpartiet: Vi skall fortsätta att driva denna fråga till en förändring. Men jag har just fått ett klargörande besked från utrikesministern på den punkten om att vi också i framtiden kan vara säkra på att regeringens politik när det gäller PLO:s deltagande i FN kommer att kvarstå — det blir ingen förändring. Därmed har också utrikesministern klargjort att herr Ahlmark inte kommer att få något inflytande i den nya regeringen i utrikespolitiska frågor, och det är jag tacksam för mot bakgrund av den här debatten. Herr Romanus vill inte diskutera den gamla regeringens politik. Han säger att den tillhör historien. Men då är är även den nya regeringen en mycket historisk regering, och i så fall är det inte bara i fråga om PLO som folkpartiet har en annan uppfattning än regeringen när det gäller Mellersta Östern. Utrikesministern säger i interpellationssvaret att ”den nya regeringen fullföljer de linjer i Mellersta Östern-frågan som gällt under lång tid” — historisk tid, får man anta — ”och företräddes av interpellanten såsom utrikesminister”. Om det som den socialdemokratiska regeringen sysslade med är historia och någonting som vi inte skall diskutera, är tydligen också den nya regeringens hela Mellersta Östern-politik ointressant. Herr Romanus inhopp förvirrade debatten ytterligare efter de klara och raka besked som vi fick i utrikesministerns senare inlägg. Efter herr Romanus anförande finns bara en slutsats att dra: Det finns inte en regering men däremot tydligen 20 statsråd.
Herr talman! Avsikten med mitt inlägg var att klargöra folkpartiets uppfattning. Därför hade jag övervägt mina ord noga. Av herr Hellströms replik framgick emellertid att han inte hade lyssnat särskilt uppmärksamt på vad jag sade. Därför skall jag inte gå in i någon närmare polemik med honom. Jag skall bara reda ut ett av de missförstånd som han råkade ut för. I mitt tidigare anförande framhöll jag: ”Men vi har inte ansett att Nr 29 Sverige genom sin röstning i FN borde ge PLO den unika plattform som rätten att tala i FN:s generalförsamling eller säkerhetsråd innebär, så länge de inte accepterar den grundläggande förutsättningen att Israely I som är en av FN:s medlemsstater, skall få finnas som en självständig Om produktionsinnation.” riktningen vid Det är någonting annat än att, som Mats Hellström sade, vifta bort = försvarsindustrin PLO med hänvisning till terrordåden.

Herr talman! Herr Berndtson har frågat statsministern om regeringens bedömning i fråga om produktionsinriktningen vid den nuvarande försvarsindustrin och efter vilka linjer regeringen anser att statsmakterna kan medverka till civila produktionsalternativ i berörda företag. Interpellationen har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Totalförsvarets fortsatta utveckling är f. n. föremål för utredning. De sakkunniga, som arbetar under benämningen 1974 års försvarsutredning, beräknas kunna avlämna sitt slutbetänkande omkring årsskiftet 1976 1977. Det är regeringens avsikt att under våren 1977 förelägga riksdagen proposition rörande försvarets fortsatta utveckling. Genom det beslut som riksdagen kommer att fatta kommer också försvarets fortsatta inriktning med åtföljande konsekvenser för den svenska försvarsindustrin att klarläggas. Denna del av industrin skall ju vara anpassad till försvarets behov och dess tillverkning omfatta sådan materiel där svensk industri ekonomiskt och kvalitetsmässigt väl hävdar sig gentemot utlandet. Dess-- utom kan i vissa fall säkerhetspolitiska aspekter spela en viktig roll. Om ett nytt försvarsbeslut skulle medföra att delar av industrin inte längre kan uppehålla samma volym på produktion av försvarsmateriel som tidigare är det i första hand industrin själv som har att utarbeta alternativ till den nuvarande produktionen. Regeringen kommer givetvis i ett sådant läge att beakta försvarsindustrins problem i sammanhang med och i samma utsträckning som när det gäller andra industrigrenar med motsvarande problem.

Herr talman! Otryggheten i anställningen är en realitet för åtskilliga anställda i dagens Sverige. Det är många som har hotet om avsked hängande över sig. Men otryggheten kan också vara större för den som är sysselsatt med verksamheter vilkas berättigande kan ifrågasättas. Dit hör 87 givetvis krigsindustrin. Varje tillverkning av krigsmateriel baseras på militärpolitiska bedömningar, som ständigt måste prövas. Det är inte nyttigheter och behovsartiklar som där framställs. De människor som gör sin produktiva insats i denna typ av produktion måste dock ha rätt att hävda att deras trygghet inte får anses mindre viktig för den skull. De arbetar med en produktion som bestämts av statsmakternas beslut. Därför kräver de också att statsmakterna visar ett särskilt ansvar för att alternativ skall finnas när deras insats i den militära produktionen inte längre behövs. Situationen inom den militära flygplanstillverkningen har stått under debatt i flera år. Vad skall ske när det miljardslukande Viggenprojektet slutförts? Skall Viggen få en efterföljare? Vad sker om regering och riksdag beslutar att inte fortsätta satsningen på flygplanstillverkning? Självklart har de anställda vid SAAB-SCANIA med stort intresse följt debatten. Det gäller ändå deras jobb. Debatten har fått ny näring bl.a. genom uttalanden från företrädare för SAAB-SCANIA och militärledningen. Försvarsministern gav sitt bidrag för några veckor sedan i ett uppmärksammat uttalande. Vad har då dessa uttalanden handlat om? Ja, inte har det varit om att man söker ersättningsproduktion vid en avveckling av flygplanstillverkningen. Tvärtom har det varit uttalanden om fortsatt inriktning på militär flygplanstillverkning. Försvarsministerns programförklaring innebar att hans huvudintresse är att behålla svensk försvarsindustri med SAAB-SCANIA och Bofors som de tunga punkterna. Detta var tydligen vad den nya regeringen hade att bjuda de människor som med all rätt vill veta hur det skall gå med deras jobb. Eller var det försvarsministerns personliga uppfattning? Han kan ha särskild anledning att gå aktieägarna inom vissa industrier till mötes. Dessa har ju under många år visat stor generositet när det gällt att få till stånd en borgerlig regering med moderata samlingspartiet som en tung partner. Det kunde vara viktigt att få klarlagt om försvarsministerns uttalanden var representativa för regeringen. Det hör till vanligheterna att statsråden i den borgerliga regeringen uttalar sig i olika riktningar. Att få klarhet om vad regeringen står för är angeläget, inte minst för strävandena att skapa alternativa sysselsättningar och för de anställda vid SAAB-SCA NIA. Därför ställde jag några frågor till statsministern. Nu har försvarsministern besvarat min interpellation, och jag tackar givetvis för svaret, även om jag finner det något otillfredsställande att samma person som föranledde frågorna talar för regeringen. Men en rimlig tolkning blir då att regeringen i allt väsentligt står bakom försvarsministerns uttalanden —- åtminstone till dess någon annan i regeringen talat! Detta ger anledning till vissa reflexioner. Sedan jag framställde min interpellation har debatten om den militära flygindustrin ytterligare hettat' till. Orsaken härtill är den rapport som en arbetsgrupp lagt fram om samhällsekonomisk analys av framtida flyg plansanskaffning. Arbetsgruppen kommer fram till att det inte finns sam = Nr 29 hällsekonomiska argument för att fortsätta produktionen av svenskt Torsdagen den stridsflyg. Det är inte min avsikt att gå in på de militärpolitiska be 18 november 1976 dömningar som sammanhänger med denna fråga. Låt mig bara säga att. LL diskussionen inte kan begränsas till frågan om tillverkning eller köp av Om produktionsinflygplan. Den måste också vidgas till att gälla vilken typ av försvar vi = riktningen vid skall ha och vilket värde en satsning på stridsflyg har för Sveriges försvar. — försvarsindustrin Den frågeställning jag vill ta upp är sysselsättningsaspekten. I rapporten fastslås att omställningsproblem skulle uppstå i en situation där flygplanstillverkningen avvecklas, men man hävdar också att dessa problem skulle vara hanterbara mot bakgrund av de medel samhället har till sitt förfogande. Detta konstaterande går tvärtemot militärens och SAAB-ledningens argument. Ledningen för SAAB-SCANIA gick till direkt motattack och hävdade att 1000 anställda skulle varslas om avsked redan nästa vår, om det inte blir något nytt flygplan. SAAB-ledningens agerande bör ses i belysning av försvarsrhinisterns svar på min interpellation.

Som jag ser det innebär denna attityd ett hot: fortsatt flygplanstillverkning eller arbetslöshet. Fortsättningsvis säger försvarsministern: ”Regeringen kommer givetvis i ett sådant läge att beakta försvarsindustrins problem i sammanhang med och i samma utsträckning som när det gäller andra industrigrenar med motsvarande problem.” Min fråga blir då: Räcker detta? Tydligen vill inte försvarsministern — och förmodligen inte regeringen — se någon speciell situation för denna industri. Faktum är ändå att försvarsindustrin byggts upp och utvecklats med statsmakternas beslut och intentioner som grund. Detta berättigar de anställda att ställa särskilda krav på statsmakterna. Faktum är också att väldiga belopp av statsmedel plöjts ner i denna industri. Tilläggas bör också att det här inte är fråga om en industri som släpar efter i den tekniska utvecklingen utan som representerar något av det mest avancerade på detta område. Finner inte regeringen mot bakgrund av detta några särskilda skäl att för andra uppgifter tillvarata de väldiga resurser som i dag är bundna till militär flygplanstillverkning? Det är resurser i form av forskning, teknik, yrkeskunnande och mycket annat som måste kunna komma till användning på civila områden. Det räcker inte att börja diskutera användningen av dessa resurser den 89 dag man bestämt sig för en avveckling av flygplanstillverkningen. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi i flera år krävt att statsmakterna medverkar till utarbetandet av ett långsiktigt program för övergången från militär till civil produktion. Det kravet kvarstår även efter den framlagda rapporten, som heller inte anger konkreta alternativ. Detta är nödvändigt för att arbetare och tjänstemän exempelvis vid SAAB-SCANIA skall känna ett minimum av trygghet i anställningen. Detta är nödvändigt för att Linköpings kommun och hela östgötaregionen skall kunna utvecklas normalt. Storleksordningen av detta problem kan belysas med att ungefär var femte yrkesverksam i Linköping är beroende av militär verksamhet, och att omkring 40 96 av industrisysselsättningen kan hänföras dit. Omkring 10 000 personer i Östergötland — varav de allra flesta i Linköping — är sysselsatta med någon form av militär verksamhet, och därigenom kan beräknas att uppemot 40 000 personers försörjning baseras på sådan verksamhet. Det är, herr talman, en häpnadsväckande likgiltighet för de anställdas trygghet som både företagsledningen och statsmakterna lagt i dagen. Denna likgiltighet präglar i hög grad försvarsministerns interpellationssvar — ett svar som tyvärr inte ger något besked till de anställda vid SAAB SCANIA om regeringens bedömning i fråga om produktionsinriktningen vid försvarsindustrin och efter vilka linjer regeringen anser att statsmakterna kan medverka till civila produktionsalternativ. Det av försvarsministern angivna huvudintresset att behålla svensk försvarsindustri med SAAB-SCANIA och Bofors som de tunga punkterna kvarstår tydligen. Det är inte ett tillfredsställande svar till de tusentals anställda som känner hotet mot sysselsättningen och som kräver satsning på civila produktionsalternativ.

Herr talman! Herr Berndtson menar att det från min och regeringens sida visats en häpnadsväckande likgiltighet när det gäller ansvaret för de anställda vid SAAB. Men jag måste säga att det är häpnadsväckande att herr Berndtson som representant i riksdagen för den kommun som det här gäller och för de anställda vid SAAB driver en sådan linje. Vänsterpartiet kommunisterna vill ju att vi över huvud taget inte skall ha någon produktion av militär utrustning i landet. Jag vill klargöra min grundsyn i denna fråga. Tyvärr lever vi i en sådan värld att vi icke kan undvara ett starkt svenskt försvar. För att kunna upprätthålla ett svenskt försvar måste vi ha materiel, och jag bedömer att vi för överskådlig framtid behöver flygstridskrafter. Detta gör att vi även i framtiden måste ta på oss de utgifter som det här medför. För mig, och för regeringen i övrigt, är det en ganska självklar princip att det är bättre att skapa sysselsättning och trygghet för dem som arbetar inom svenskt näringsliv än att skapa sysselsättning i andra vapenproducerande länder. Detta förutsatt att kostnaderna är konkurrenskraftiga i förhållande till utlandet och att vi kan få effektiv försvarsmateriel. Sam — Nr 29 tidigt måste också de säkerhetspolitiska aspekterna komma med i bilden. Torsdagen den Detta är grundinställningen. 18 november 1976 F.n. har vi en sittande försvarsutredning, och den arbetsgrupp som I herr Berndtson refererade till arbetar på försvarsutredningens uppdrag. Om produktionsin Arbetsgruppens slutsatser kommer att värderas i utredningen. Som an = riktningen vid svarig representant för regeringen kan jag inte föregripa utredningens = försvarsindustrin ståndpunkter, utan utredningen själv har att utforma dessa. Sedan skall så småningom regeringen och riksdagen ta ställning till problemet huruvida Sverige skall upprätthålla en inhemsk flygindustri. Jag har själv deklarerat att det av säkerhetspolitiska skäl är av intresse att det även fortsättningsvis kommer att finnas en flygindustri, men detta får också bedömas med hänsyn till de ekonomiska möjligheterna att under den kommande perioden fullfölja verksamheten. I mina tidigare uttalanden har jag framhållit att vi i Sverige har en avancerad försvarsindustri, som i fråga om teknisk kapacitet och utvecklingsstandard ligger i jämnhöjd med vad som kan presteras i andra länder. Enligt min mening skall man inte göra sig av med en sådan resurs annat än om man har väl underbyggda skäl till det. Några sådana finns, enligt min mening, absolut inte i dag. När det gäller den passus i mitt interpellationssvar där jag säger att det i första hand är industrins sak att utarbeta alternativ till den nuvarande produktionen för den händelse statsmakterna inte kan fortsätta att uppehålla samma produktionsvolym, vill jag understryka att detta måste vara grundregeln. Skulle detta inte lyckas har statsmakterna på det här området, liksom på alla andra, det övergripande ansvaret. Jag vill dock påminna herr Berndtson om att det inte är så lätt att finna civila marknader för den kapacitet som finns f. n. inom svensk försvarsindustri. De försök som har gjorts inom olika sektorer av svenskt näringsliv att slå in på nya marknader har inte i alla lägen varit lyckosamma. Därför är problemet inte alls så enkelt som herr Berndtson här vill göra gällande — att det bara är att indikera en utveckling mot civil produktion. Kan vi lyckas att, inom de samhällsekonomiska ramarna, även fortsättningsvis behålla försvarsmaterieltillverkningen i Sverige ger vi på det viset verkligen ett tillskott till sysselsättningen. Så skapar vi faktiskt den bästa och största tryggheten för de anställda i SAAB. Låt mig säga ytterligare något beträffande tidsaspekten när det gäller de anställda på verkstadsgolvet i SAAB — och det är flertalet — att i dag finns beställningar som medger full produktion fram t.o.m. 1985. I det fallet är problemet inte alldeles överhängande. Det är helt annorlunda när det gäller utvecklingsavdelningen, och den frågan är nog så allvarlig.

Herr talman! Herr försvarsministern sade att det var häpnadsväckande att begära att man inte skall fortsätta den miljardsatsning — jag uppfattade 91 det så — på stridsflyg som har pågått. Men herr försvarsministern kan väl ändå inte betrakta det som häpnadsväckande att man begär ett program för övergång till civil sysselsättning. Jag förmodar att även en försvarsminister kan ha stunder då han hoppas på fred och avspänning i världen. Hur går det då med sysselsättningen om man inte planerar för andra produkter än krigsproduktion? Problemet är inte enkelt, säger försvarsministern. Nej, och därför bör man också planera i tid. Man bör ligga före med den planeringen och inte ta itu med problemen den dag de är helt akuta. Jag vill erinra om att det någon gång vid 1960-talets mitt publicerades en FN-rapport om avrustningens ekonomiska och sociala konsekvenser. I den rapporten diskuterades ingående de problem som skulle uppstå vid en avrustning. Man pekade på de många eftersatta behov som kunde täckas genom att resurser frigörs, och det är en frågeställning som är aktuell också i dag. Det fastslogs i rapporten, att på kort sikt skulle övergångens smidighet bero på regeringens förmåga att förutse de typer av problem som kunde uppstå och på förberedelsernas lämplighet. Det är inte en avrustning som diskuteras i Sverige i dag. Debatten gäller huruvida vi skall fortsätta miljardsatsningen på flygplanstillverkningen. Det är skrämmande att hotet om arbetslöshet mot tusentals anställda kommer till användning i den debatten från militära kretsar och företagsledning. Jag måste tillägga att vad som sagts från regeringen genom försvarsministern i dag tyvärr tyder på att denna regerings förmåga att förutse problemen och vidta lämpliga förberedelser, för att använda rapportens språkbruk, saknas. Jag menar inte att man behöver ta för gott allt som står i den här rapporten om samhällsanalys av framtida flygplansanskaffning, men det är ändå några fakta som jag tycker att man inte kommer förbi. Problemet med koncentration av produktionen till vissa orter och regioner, som jag i mitt förra anförande pekat på, belyses i rapporten. Påståendena om arbetslöshet som en nödvändig följd av minskad flygplanstillverkning underkänns samtidigt som omställningsproblemen påpekas. Vad som saknas även i den rapporten är konkreta alternativ utöver en hänvisning till vanliga arbetsmarknadspolitiska medel. Det finns alltså inte någon framåtsyftande planering, och en sådan fattas också i försvarsministerns svar och inlägg här i dag. Men det viktigaste resultatet av rapporten bör ändå vara att man så att säga tvingat militären och SAAB-ledningen ut på planen. Anledningen till att man från de hållen hotar med arbetslöshet är uppenbarligen att man vill motivera fortsatt miljardrullning till flygplansprojekt. Men det är civila jobb de anställda hos SAAB-SCANIA vid flera tillfällen begärt. Ville man visa omtanke om de anställda, borde man väl under alla de år som debatten pågått ha gjort större satsningar på alternativ produktion. Jag vill också tillägga att det, om försvarsministern menar allvar med talet om att företagen bör utarbeta alternativ till nuvarande produktion, som han säger i sitt svar, inte räcker med vad han sagt här i dag. Då borde regeringen bestämt förorda en sådan planering och då borde också staten aktivt verka för ett program för övergång till civil produktion. Det är det som vi från vpk har begärt.

Herr talman! Försvarsutredningen arbetar och den har avlämnat ett delbetänkande. Jag föreställer mig att den försökt ta in också mycket annat material än vad som där redovisas, men det är bara en handling som offentliggjorts, nämligen en tjock lunta om flygplansindustrin, där det förs ganska många och rätt ingående resonemang. Jag har i och för sig ingenting emot att detta material läggs fram. Det är bra — möjligen kan man vara litet fundersam inför reaktionen. Många — även tidningar — har sagt att flygplansindustrin inte skall motiveras av sysselsättningsmässiga och samhällsekonomiska skäl. Samma människor anser emellertid att det av utredningen framgår att dessa effekter är ganska små och att vi därför skall lägga ned flygplansindustrin. Men de skälen skulle ju inte vara avgörande. Därför kan man säga att denna fråga har begränsad betydelse. Det innebär dock inte att den är liten, eftersom alla industrifrågor ur näringspolitisk och arbetsmarknadsmässig synpunkt är intressanta. Ur den aspekten skiljer sig inte försvarsindustrin från andra industrier. Jag har alltså inget emot att utredningen om flygplansindustrin framlagts, även om man kan vara kritisk mot en del inslag i den och även om den mera verkar vara en plädering än en analys. Men de viktiga områden man har att bedöma när man skall ta ställning till flygindustrin och även till annan försvarsindustri är naturligtvis först och främst de operativa och de försvarsekonomiska. Också i de avseendena har försvarsutredningen begärt in och förmodligen fått ganska mycket material, men det är hemligstämplat. Det är bara ett mycket kort pressmeddelande som kommit ut. Denna omständighet försätter allmänhet, massmedia och andra i en svår situation. De uppgifter som man vill och borde få ta del av är i mycket liten utsträckning redovisade, medan ett i sammanhanget mera marginellt problem givits en omfattande behandling. Nu förstår jag att en del operativa frågor kan vara svåra att beröra med hänsyn till behovet av hemligstämpling, men jag vill verkligen vädja till försvarsutredningen eller till försvarsministern att försöka släppa ut mera av dessa uppgifter. Till detta kommer de säkerhetspolitiska frågeställningarna, och om jag är riktigt underrättad kommer en analys av dessa att göras. Det är mycket viktigt att också den framläggs. Till slut bara ytterligare en iakttagelse. En intressant frågeställning som tagits upp är s.k. alternativutnyttjande. Använd den tankegången även när det gäller de 46 000 människor som arbetar inom försvaret! I så fall får man troligen helt andra argument för att genomföra förändringar i fredsorganisationen. Det värdefulla i detta synsätt vill jag inte bestrida. Huvudsaken är att man är konsekvent och inte bara an vänder det på en sektor, om samma resonemang på andra sektorer ger en annan och bättre beslutssituation.
Herr talman! Jag vill bara lämna ett besked till herr Berndtson, nämligen att den nuvarande regeringen inte kommer att ta några som helst säkerhetspolitiska risker. Jag håller med om att vi alla har en önskan om avrustning, ett problem som togs upp av herr Berndtson. Men vi kan också tyvärr konstatera att målet tycks ligga mycket långt fram i tiden. Läget är det att det har skett en kraftig upprustning i vår omvärld och det innebär, som det står i regeringsdeklarationen, att vi fortsättningsvis måste ha ett starkt försvar. Det är nödvändigt för att trygga vår frihet och vårt oberoende. Då krävs det, som jag sade tidigare, både att vi har utbildade människor och att vi har god försvarsmateriel att sätta i händerna på våra svenska soldater. I dag arbetar en försvarsutredning, och det är den som skall göra dessa bedömningar. Riksdagen får sedan ta ställning under nästa år. Då får vi besked huruvida vi kan fortsätta tillverkningen av försvarsmateriel i Sverige i den omfattning som nu sker eller om vi av samhällsekonomiska eller andra skäl tvingas dra ner den. Därför råder icke, som jag ser det, den omedelbara alarmsituation som man får intryck av då man lyssnar till herr Berndtson. Enligt honom gäller det att illa kvickt få fram en alternativ produktion. Varje företagsledning av god kvalitet har alltid en planering som täcker lång tid framöver, och givetvis funderar man på vilka alternativ som finns för att skapa sysselsättning. Jag tar för givet att man även inom ledningen för SAAB har sådana tankar, men det är helt naturligt att man nu, när företaget är fullt upptaget av beställningar till det svenska försvaret, inte direkt kan prioritera denna fråga. Jag ser det som något av en självklarhet att vi inom den närmaste femårsperioden, och kanske betydligt längre, kommer att ha en inhemsk försvarsindustri. Vi kan i dag icke uttala oss om volymen på de beställningar vi kommer att lägga ut. Men så länge svensk försvarsindustri kan visa sig konkurrenskraftig gentemot utlandet finns det ingen som helst anledning att på ideologiska grunder inte tillverka vapen i Sverige. Vi vet att det finns en stor internationell marknad, men den marknaden skall vi inte gå ut på om det inte är nödvändigt. När det gäller frågan om offentlighet kan jag hålla med herr Lindblad om att debatten med anledning av arbetsgruppens rapport har gått litet snett. Den är bara en del av frågan. Det kommer så småningom att offentliggöras en säkerhetspolitisk analys, vilken jag tror kommer att ge debatten större bredd och göra den mer marknära. Men jag vill säga att även ÖB:s studier har varit offentliggjorda, så att den ambitiöse och försvarsintresserade har redan i dag möjlighet att skaffa sig en betydligt fylligare bild av problemställningarna än man får om man bara läser
Nr 29 Herr talman! Hela den diskussion som förs kan naturligtvis inte gälla bara köp eller tillverkning av flygplan, utan den måste också ha med inriktningen av försvarspolitiken att göra. öser D Aer Men oberoende av vilka bedömningar man gör vid olika tillfällen på Om produktionsindet området, och hur man bedömer Sveriges situation i världen, är det — riktningen vid ändå otillfredsställande att vid varje tillfälle som diskussion uppstått om = försvarsindustrin begränsning av tillverkningen av Viggenplan har man omräknat detta i hur många arbetslösa det skulle leda till vid SAAB-SCANIA. Man måste förstå att det råder stor oro bland de anställda, och att de känner behov av en planering av hur produktionsresurserna skulle tas över vid den tidpunkt man bedömer det nödvändigt att skära ner eller upphöra med flygplanstillverkningen. Det kan inte vara orimligt att begära sådan långsiktig planering. Det är möjligt att arbetsgruppens rapport om just de här frågorna kan anses marginell, som herr Lindblad säger, i förhållande till den stora militärpolitiska bedömningen.

Herr talman! Låt mig säga om inriktningen av den framtida försvarspolitiken att när det gäller huvudprinciperna tycks det råda enighet mellan de fyra stora partierna i riksdagen. Detta gör att jag räknar med att det bakom den grundläggande principiella syn som jag framfört här finns en kompakt parlamentarisk majoritet och att vi alltså under en överskådlig framtid kommer att behöva avancerad försvarsmateriel i landet. Vad gäller oron bland de försvarsanställda vill jag bara säga att det just är framstötar av den typ som herr Berndtson gjort i sin interpellation som sprider oro bland dem som är anställda i försvarsindustrin.
Detta, herr talman, var ett synnerligen märkligt uttalande från regeringens sida! Oron som jag talade om finns och har funnits under många år, och den växer ju längre det dröjer innan statsmakterna tar de naturliga konsekvenserna av att man måste ha en planering för annan sysselsättning för den händelse det sker en nedgång i flygplanstillverkningen. Jag har svårt att tänka mig att oron uppstår den dag man för den vidare till denna kammare. Jag är verksam i Linköping och kan försäkra att det finns en djup och allmän oro inte bara bland de anställda vid SAAB-SCANIA, utan också hos dem som skall planera för kommunal verksamhet och hos dem som skall planera för hela regionen.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar har frågat mig när regeringen kommer att förelägga riksdagen förslag om fortsatt drift av Kalmar flygflottilj samt när och på vilket sätt jag avser att informera berörd personal om dessa förhållanden. Bakgrunden till herr Nilssons interpellation är att de borgerliga partierna yrkade avslag på dåvarande regeringens förslag våren 1975 att F 12 skall läggas ned. Herr Nilsson menar att den nya regeringen därför bör föreslå att riksdagsbeslutet från år 1975 rivs upp. Jag vill erinra herr Nilsson om att bakgrunden till avslagsyrkandena var att vi ville behålla en fredsorganisatorisk handlingsfrihet över 1977 års försvarsbeslut. Vi ansåg inte att ett tillräckligt underlag för beslut förelåg våren 1975. Nu föreligger överbefälhavarens programplan för perioden 1977-1982. Den skall bilda underlag för 1977 års försvarsbeslut. Inte i någon av de ekonomiska nivåer som redovisas i programplanen har överbefälhavaren räknat med ett större antal flygflottiljer än tio. Mot denna bakgrund bedömer jag att det inte är möjligt eller lämpligt att nu riva upp det beslut som riksdagen fattade våren 1975. Självfallet skall jag låta vidta alla åtgärder för att avvecklingen av förbandet skall bli så skonsam som möjligt för personalen. Jag följer också med uppmärksamhet ansträngningarna att öka sysselsättningstillfällena i Kalmar.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min interpellation, även om det inte alls blev som jag hade väntat mig och väl inte heller sådant som riksdagsman Krönmark ville ha det för några månader sedan. Lika litet blev svaret vad man hade utlovat i vallöftena i Kalmar län — men med all säkerhet blev det en bitter besvikelse och överraskning för de anställda vid F 12. Jag konstaterar följaktligen att riksdagsman Krönmark har dagtingat med försvarsminister Krönmark och ändrat uppfattning i denna fråga på relativt kort tid. I svaret uppges att bakgrunden till min interpellation skulle vara att de borgerliga partierna yrkade avslag på dåvarande regeringens förslag att F 12 skulle läggas ned.

flygflottilj Till detta skall läggas att den nuvarande finansministern Bohman alltid har visat stor välvilja mot ökade försvarskostnader. Vidare har arbetsmarknadsminister Ahlmark så sent som för tre månader sedan offentligt i Kalmar uttalat sig för att F 12 skulle finnas kvar, om det blev en borgerlig regering efter valet. Härutöver har centerriksdagsmännen i Kalmar län i valpropagandan förklarat att F 12 skulle bibehållas, om deras parti kom till makten. Moderattidningen i Kalmar har i vart och vartannat nummer riktat en vettlös kritik mot de socialdemokratiska riksdagsmännen från Kalmar län för svek och skamgrepp i F 12-frågan, och man har före valet lovat att bara det blev en borgerlig regering skulle F 12 bibehållas. Nu har vi den borgerliga regeringen — nu har de borgerliga kriterierna uppfyllts. Nog borde svaret då ha varit annorlunda mot den bakgrund som jag här nämnt! Men det är nu helt klart att regeringen med försvarsministern i spetsen tänker svika givna vallöften och utfästelser. Uppskovsmöjligheterna som det talades om föreligger fortfarande, ”om bara viljan finns”, som ni moderater brukar uttrycka det. Ingen nedläggning före 1981/82 löd ett av era löften. Nu säger försvarsministern att ”bakgrunden till avslagsyrkandena var att vi ville behålla en fredsorganisatorisk handlingsfrihet över 1977 års försvarsbeslut”. Men den möjligheten föreligger som sagt fortfarande. Varför tar ni i så fall inte vara på den nu? Ni har ju varit utomordentligt snabba att ändra andra riksdagsbeslut, t.ex. när det gäller representationen i länsstyrelserna, för att därigenom förhindra att de fackliga organisationerna fick inflytande på den nivån. I den motion som riksdagsman Krönmark undertecknat står heller inte ett ord om handlingsfriheten. Däremot talas det om militäroperativa skäl, arbetsmarknadsskäl och regionalpolitiska skäl. Det är skäl som givetvis fortfarande föreligger oförändrade. Jag skulle vilja erinra försvarsminister Krönmark om att 1973 var riksdagsman Krönmark i Jönköping och sade bl.a. följande: ”Vi har i Kalmar län ett typexempel på vad socialdemokraternas försvarspolitik leder till. I Kalmar finns nu risk att F 12 läggs ned. Vi tycker att det är bättre att staten anvisar pengar över försvarsbudgeten än friställer folk genom att lägga ned förband och sedan betalar arbetslösheten via arbetsmarknadsstyrelsen.” Den möjligheten finns fortfarande, herr försvarsminister. Nu har försvarsministern den stora chansen att fullfölja vad han förut har sagt och vad som lovats i valdebatten! 9” Det är verkligen en krystad och naiv motivering som försvarsministern nu kryper bakom som skäl för att inte ändra på nedläggningsbeslutet för F 12, nämligen att överbefälhavarens programplan för 1977-1982 inte upptar mer än 10 flottiljer. Ja, men tacka för att den inte gör det! Riksdagen har ju dragit upp de ramar som gäller för den tiden genom beslut 1972, 1973 och 1975. Det är ju inte överbefälhavaren som bestämmer den ekonomiska nivån och fastställer ramarna för försvaret, det är riksdagen som gör detta, och det känner självfallet försvarsministern till. Följaktligen föreligger full frihet för den nu sittande regeringen och riksdagsmajoriteten att lägga fram förslag om förändringar och F12:s bibehållande. Försvarsministerns motivering, skulle jag vilja påstå, är bara struntprat. Men det föreligger även en annan möjlighet att bibehålla F 12, nämligen den vi socialdemokrater från Kalmar län föreslog i vår motion 1975:1994, innebärande att annan flottilj än F 12 skulle väljas för nedläggning — där de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska konsekvenserna inte skulle bli så kännbara som i Kalmar. Detta förslag ligger också i linje med de motiveringar som riksdagsman Krönmark framförde i sin motion förra våren. Jag får därför fråga: Är försvarsministern beredd att ompröva riksdagsbeslutet den 15 maj 1975 på det sätt som jag här nämnt? Visserligen kallade moderattidningen i Kalmar detta förslag för ett demagogiskt skamgrepp, men jag tror fortfarande att det är en lämplig och realistisk lösning. Så skulle jag också vilja anföra några citat ur den moderattidning i Kalmar som svarar för politiken där i denna fråga. Det finns sannerligen mycket att välja ur, det kan jag försäkra. Man tar där heder och ära från de socialdemokratiska riksdagsmännen i Kalmar län, och undertecknad i synnerhet, för vårt ställningstagande i den här frågan. Den 16 maj 1975, alltså dagen efter riksdagsbeslutet, skrev man under en stor rubrik, ”Sveket!” — och det är ju ett känt begrepp på senare tid: ”I särklass tyngst vilar ansvaret för det olyckliga nedläggningsbeslutet på Kalmar läns fem socialdemokratiska riksdagsmän: Stig Alemyr, Arne Andersson, Bernt Nilsson, Bertil Pettersson och Birger Rosqvist. ——-- De de har helt enkelt lurat medborgarna. — —-- Det är fråga om sabotage. --- Av sina riksdagsmän har medborgarna rätt att kräva att de gemensamt och ovanför snäva partiintressen slår vakt om sin hembygd. Det gör Kalmar läns företrädare från moderata samlingspartiet och centerpartiet på ett föredömligt sätt.” Vad säger försvarsministern om detta i dag? Anser försvarsministern att han nu slår vakt om hembygdens intressen över alla snäva partiintressen på ett föredömligt sätt i den här frågan? Någon gång efter valet 1976 skrev man följande: ”Lika viktigt är att de möjligheter som finns att ompröva F 12-beslutet och bevara Kalmar-flottiljen blir tillvaratagna. Dess bättre innebär re geringsskiftet att det är möjligheter som nu också kommer att prövas. Med en borgerlig regering och med Eric Krönmark, en av de främsta F 12-motionärerna i riksdagen, som försvarsminister skulle det ha funnits helt andra möjligheter att bevara Kalmar-flottiljen. Är det någon som tvivlar på att F 12 i så fall skulle ha räddats för gott?” Jag skulle vilja fråga försvarsministern vad han säger om de synpunkterna. Ja, i dag har vi facit. Sannolikt kommer många att starkt tvivla på den borgerliga regeringen och dess vallöften. Själv undrar jag hur försvarsmakten över huvud taget skall våga tro på försvarsministern efter det här. Jag begär inte att ni och moderattidningen i Kalmar skall be oss socialdemokratiska riksdagsmän på Kalmarbänken om ursäkt för påhoppen. Jag tror f.ö. inte att moderattidningen i Kalmar är mäktig detta med sin nuvarande chefredaktör.

Kommer den ursäkten att framföras, herr försvarsminister? Till sist skulle jag vilja ställa ett par frågor: Hur känns det att ha kommit till makten och härligheten, som en centerpartistisk regeringskollega uttryckte det, på sådana premisser? Hur känns det att sitta på statsrådstaburetten med så många svikna vallöften under rumpan?

Herr talman! Med tanke på den fantastiska politiska akrobatik som herr Nilsson i Kalmar har haft en uppvisning i här från talarstolen är det att beklaga att icke fler av kammarens ledamöter haft tillfälle att följa debatten. Den man som stod här och talade var en av de socialdemokratiska riksdagsmän på Kalmarbänken som genom sina röster i maj 1975 definitivt såg till att F 12 drogs in. Beslutet fattades för ett och ett halvt år sedan. Sedan vill jag tala om för herr Nilsson att det faktum att vi har fått ett regeringsskifte innebär icke nya förhållanden — vi har faktiskt fått överta det där påstått dukade bordet som man brukar tala om, dvs. ett arv efter den socialdemokratiska politik som förts tidigare. Herr Nilsson sade ju själv att riksdagen varje år under den femårsperiod som det nuvarande försvarsbeslutet omfattar haft möjlighet att fastställa ramar. Javisst, det har vi haft! Jag vill påminna om att det parti som jag företräder — nu företräder jag regeringen, men herr Nilsson talade om riksdagsman Krönmark — har under de här åren faktiskt lagt fram förslag om anslag som skulle gjort det möjligt att ha kvar fler flygflottiljer av säkerhetspolitiska skäl. Därför vill jag för min egen del hävda att min sköld är ren i detta avseende. Beslutet om nedläggning av F 12 är fattat, och riksdagen har också fattat beslut om ekonomiska ramar. Sedan måste det vara fackmyndig Heten, i det här fallet ÖB, som avgör vad som kan åstadkommas inom dessa ekonomiska ramar. Det är alldeles riktigt att det fanns en socialdemokratisk motion förra året med herr Nilsson i Kalmar som första namn — jag har den med mig här. I den motionen krävde ni att två flygflottiljer skulle nedläggas, dock icke flygflottiljen i Kalmar. Men ni sade icke vilken flygflottilj som skulle läggas ned i stället för F 12. Jag förstår det, för herr Nilsson i Kalmar är ordförande i sydöstra FCO-distriktet, som omfattar även Blekinge län, och ni visste ju att alternativet var den flottilj som finns i Ronneby, eftersom man måste göra även en rent operativ bedömning av vilken flottilj man kan lägga ner. Jag förstår att det på grund av herr Nilssons bakgrund var omöjligt att skriva ut vilken flottilj han avsåg. Då hade han inte kunnat ta några pluspoäng. När det sedan kom till avgörande så följde herr Nilsson den dåvarande regeringslinjen och bidrog till att flygflottiljen i Kalmar togs bort. Om herr Nilsson och ytterligare någon socialdemokrat på Kalmarbänken förra året röstat med den dåvarande opositionen hade beslutet beträffande flygflottiljen i Kalmar icke fattats förrän vi skulle ta 1977 års försvarsbeslut. Låt oss anta att det även då hade blivit fråga om vissa flottiljindragningar — jag vill inte motsäga att så kunde ha blivit fallet — hade i alla fall flygflottiljen i Kalmar fortfarande haft vissa möjligheter att eventuellt bli en av de flottiljer som fått leva kvar. Herr Nilsson och jag har inte bara varit kolleger i kammaren och bänkkamrater i tre år, vi har också under flera år suttit tillsammans i länsstyrelsen i Kalmar och tillsammans kämpat för F 12:s bevarande. Men i maj 1975 hoppade herr Nilsson av tåget. Nu säger herr Nilsson att jag när jag blivit försvarsminister skall städa upp och rätta till herr Nilssons misstag i det fallet, som representant för Kalmar län. Jag deklarerade när jag tillträdde som försvarsminister och fick frågor om detta, att jag verkligen skulle seriöst undersöka om det fanns några möjligheter att rädda Kalmarflottiljen. Och då finner jag att med de ekonomiska ramar som har gällt, med tanke på ÖB:s programplaner och vad som skall komma i framtiden, så finns det — jag beklagar det verkligen — inga möjligheter att ett och ett halvt år efteråt riva upp beslutet. Jag beklagar det verkligen. Och jag beklagar det från Kalmar kommuns synpunkt, därför att det är ca 450 arbetsplatser som på detta vis försvinner. Nu är det kanske lättare att klara det problemet än personalproblemen. Sedan vi fick ett regeringsskifte har det beviljats lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån som innebär ökad sysselsättning i tre företag i Kalmar. De har alltså beviljats av den borgerliga regeringen. Ingen kan därför säga annat än att den tillträdda regeringen har gjort allt vad den har kunnat för att mildra verkningarna av den tidigare regeringens politik. Personalen på F 12 har inte fått domen i dag. Otryggheten för dem skapades bl.a. genom herr Nilssons i Kalmar röstning i maj 1975. Jag liksom andra som är engagerade i försvarsmakten är bekymrade över detta och det är ett av de problem som vi måste försöka lösa, att klara den omställningen på ett så bra sätt som möjligt. Det är det frågan gäller. Sedan talar herr Nilsson om svikna vallöften m.m. För min del har jag faktiskt känt till de här ekonomiska förhållandena ganska länge, vilket gjorde att jag under valrörelsen aldrig gick ut och lovade att riva upp beslutet om F 12. Däremot har jag lovat att man skall titta på möjligheterna, och enligt de uppgifter jag inhämtat så har inte heller statsrådet Ahlmark vid sitt besök i Kalmar lovat att beslutet skall rivas upp, utan han har också sagt att man skall göra en omprövning. Det är mig veterligt ingen borgerlig politiker som gått ut i valrörelsen och sagt att om det blir en annan regering så skall F 12 vara kvar. Vad tidningarna i det fallet skriver är deras frihet. Jag kan inte exakt erinra mig formuleringarna i de olika tidningsorganen, men det är alltså icke fråga om något svek. Den här prövningen har jag alltså själv faktiskt på regeringens vägnar verkställt sedan jag kom till försvarsdepartementet och undersökt de reella möjligheter som finns att riva upp beslutet, men jag anser det inte längre möjligt. Jag beklagar det som företrädare för Kalmar läns valkrets.

Herr talman! Försvarsministern tyckte att mitt inlägg var en uppvisning i akrobatik. Jag tycker det var ett intet mot vad herr Krönmark har presterat. Herr Krönmark sade avslutningsvis att han kände till de ekonomiska förutsättningarna och kanske därför var litet försiktigare än andra. Det må vara riktigt, men herr Krönmark står dock som andra namn på den motion som väcktes i samband med regeringens förslag om nedläggning. I den motionen begärdes avslag på nedläggningsförslaget. Varför begärde ni avslag? Är det inte akrobatik att nu säga att man menade något annat än att flottiljen skulle läggas ned? I svaret sägs att det nu inte är möjligt eller lämpligt att ompröva det beslut som riksdagen fattade våren 1975. Varför är det inte lämpligt att göra det? För bara något år sedan hade ni ju uppfattningen att flottiljen skulle vara kvar. Handlingsfriheten finns fortfarande. Kom ned från trapetsen och svara på de frågor som jag har ställt! Sedan säger försvarsministern att jag bidrog till beslutet om nedläggning. Ja, det gjorde jag så till vida som jag fullföljde det principbeslut som hade tagits tidigare. Jag erkänner att moderata samlingspartiet hade en annan uppfattning i den frågan, men varken centerpartiet eller folkpartiet hade det. När vi skulle bestämma vilken flottilj som skulle läggas ned kröp man fegt undan på den kanten och vågade inte stå för det principbeslut som man tidigare hade tagit.

Varför inte fullfölja det förslaget nu? Försvarsministern har möjlighet när han nu sitter som chef för detta departement att fatta beslut i den riktningen! Men nu säger han bara att det är inte lämpligt eller möjligt att göra det. Vad menade ni då över huvud taget med det förslag om avslag som ni lade fram? Jag tycker att argumentet i svaret att överbefälhavarens programplan inte räcker till för mer än tio flottiljer är svagt. Detta var också känt förut, och jag förmodar att det var känt även av riksdagsman Krönmark 1975. Nu kryper han bakom detta som om det vore överbefälhavaren som skulle fastställa programplanen. Så är det inte alls — det är riksdagen och regeringen som beslutar i dessa frågor och som lägger ramarna för den politiska aktivitet vi skall ha. Herr Krönmark säger att han vill städa efter mina misstag i denna fråga. Jag tror det är bättre att försvarsministern städar efter både sig själv och sina medbröder. Det går ju an att nu beklaga att F 12 inte skall vara kvar. Även om herr Ahlmark nu förnekar det stod han på Stortorget i Kalmar och förklarade att bara vi fick en borgerlig regering skulle frågan om F 12 omprövas och flottiljen skulle få vara kvar. Centerpartiet har i sitt länsprogram hemma beskyllt socialdemokraterna för att det är de som lagt ned F 12. I dag finns det inte en enda centerpartist från Kalmar här. Intresset har tydligen slocknat från deras sida så fort de fått rösterna. Att fullfölja frågan intresserar dem tydligen inte. Jag tror att herr Krönmark får jobb med att städa efter dem på den borgerliga kanten. Till sist vill jag säga ett par ord om det dukade bordet. Det uttrycket har valsat runt i pressen och i kammaren ett tag nu. Jag skulle rekommendera försvarsminister Krönmark att läsa Veckans Affärer, senaste numret, där Gunnar Emanuel Sträng tar upp detta och anlägger några tänkvärda synpunkter. Vi har en standard här i landet som ligger högre än i många andra länder. Vi har ingen eller mycket obetydlig arbetslöshet. Vi har den högsta sysselsättningen på länge. Vi har en högre ekonomisk aktivitet än kanske i något annat land i världen. Det har sagts att vår utlandsskuld är stor. OK. Den låg väl på uppemot 20 miljarder. Men strax innan den nya regeringen övertog hade vi en valutareserv på 15 miljarder. Att sedan människor blev förskräckta så fort vi fick en borgerlig regering i Sverige och reserverna sjönk på en gång — det är en annan historia.

Herr talman! Jag har faktiskt läst Gunnar Emanuel Strängs artikel i Veckans Affärer, herr Nilsson i Kalmar. Jag får säga att det var en mycket intressant men något glättad framställning. I ljuset av herr Nils sons kommentarer framstår den dock som verkligt trovärdig och innehållande en mängd fakta. Det sätt som herr Nilsson här behandlar dessa samhällsekonomiska frågor på vill jag hoppas inte skall bli normerande för den nuvarande oppositionen i fortsättningen. Herr Nilsson sade att jag hade undertecknat en motion där det fanns motiv för bibehållande av flygflottiljen i Kalmar, och jag skall hålla med om det. Att de motiven finns kvar kan jag säga som representant för Kalmar län. Men vad är det som gör att det inte är möjligt eller lämpligt att behålla F 12? Hade vi fått bifall till den moderata linje som företräddes av bl.a. mig i riksdagen vid det tidigare tillfället hade vi haft ekonomiskt utrymme för att behålla F 12. Nu blev riksdagens beslut ett annat, vilket innebär att skulle vi i dag riva upp Kalmarbeslutet, så måste detta följas av att vi direkt beslutar om vilken annan flygflottilj som skall läggas ned. Och där kommer man in på rent mänskliga hänsyn. Det gäller att ge 450 människor besked: Nu måste ni flytta på er, nu är er anställning på den här platsen slut — ungefär år 1980. Och sedan, efter ett och ett halvt år, skulle man komma tillbaka till dessa människor, som då kanske vidtagit vissa dispositioner, och säga: Nu slipper ni det här, nu skall ni ändra planeringen. Sedan skulle man gå till en annan flottilj, som tidigare inte varit berörd, och säga: Nu kommer den här flottiljen illa kvickt att bli indragen. Men även om det nu råkar gälla den valkrets som jag och herr Nilsson i Kalmar representerar tycker jag inte att man kan göra på detta sätt med människor. Vi måste hantera frågorna med viss konsekvens. Det är faktiskt också så, herr Nilsson, att när människor är involverade på det här viset är den tillträdande regeringen beroende av den avgående regeringen. Det måste finnas en viss konsekvens i handlandet. Jag vill betona att det i dag just är Kalmar som befinner sig i denna situation. Och det beror på att herr Nilsson och hans kolleger på Kalmarbänken röstade som de gjorde i maj 1975. Jag vill upprepa detta: Hade ni röstat på ett annat sätt hade handlingsfrihet fortfarande funnits och Kalmar hade varit med som ett alternativ även för den framtida försvarsplaneringen. Detta hade inte inneburit någon garanti för att F 12 hade kunnat bibehållas, men det hade funnits en möjlighet. Den möjligheten finns inte längre. Herr Nilsson säger att det är svagt av mig att inte se till att man kan behålla flygflottiljen. Givetvis kan herr Nilsson tycka att det är svagt av mig att inte få fram den ekonomiska ram till försvaret som gör detta möjligt. Jag kan inte tyda herr Nilssons deklaration på annat sätt. I dag föreligger uppenbarligen en spricka i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Menar herr Nilsson någonting med sitt tal, innebär det att herr Nilsson är beredd att satsa så mycket mer pengar på försvarsbudgeten att man kan behålla flera flygflottiljer. Det måste vara den rimliga tolkningen. Jag kan inte förstå något annat. Det går inte att göra någonting åt detta under innevarande anslagsår. Jag kan bara uppmana herr Nilsson att söka kontakt med sitt partis representanter i den sittande försvarsutredningen. Jag önskar honom all lycka när det gäller att få dessa socialdemokrater att företräda herr Nilssons åsikter. Då blir det lättare. Inte ens i den A-nivå som ÖB har presenterat finns det utrymme för flera flottiljer. Det måste alltså till pengar över A-nivån. Vill herr Nilsson göra en politisk insats för att se till att riksdagen beviljar pengar utöver A-nivån har jag givetvis ingenting att erinra häremot. Jag kan bara önska honom lycka till. Herr talman! Efter att ha hört herr Nilssons andra anförande måste jag säga, att jag mer och mer får ett intryck av att det är ett försök att lägga ut en allt tätare dimridå över det handlande som han tillsammans med sina socialdemokratiska kamrater på Kalmarbänken gjorde sig skyldig till i maj 1975.

Herr talman! Jag beklagar att försvarsministern inte anser sig ha någon möjlighet att bifalla det förslag som fanns i vår motion om att en annan flottilj skulle väljas i stället för F 12. Nu säger försvarsministern att den nya regeringen är bunden av den gamla regeringen och att det inte går att ändra någonting. Ja, det är väl en sanning med modifikation. Det är som jag sade inledningsvis. När det gällde att förhindra att de fackliga organisationerna fick inflytande i länsstyrelserna gick det utomordentligt snabbt att genomföra en ändring. Det bör gå precis lika lätt i detta fall. Nu kom det fram att det inte finns ekonomiskt utrymme för att behålla flottiljen. Det är vad vi socialdemokrater hela tiden har sagt. Hur kunde ni 1975 yrka avslag på vårt förslag? Det var ju redan då känt att det ekonomiska utrymmet var knappt. Det är att krypa i buskarna och försöka komma undan i denna fråga med motiveringen att det ekonomiska utrymmet inte har räckt till. Jag anser det inte svagt av försvarsministern att inte kunna ta fram pengarna, men jag anser det väldigt svagt att gå ut i en valrörelse, och långt före valrörelsen med den motion som väcktes av de borgerliga ledamöterna på Kalmarbänken och yrka avslag på nedläggningen. Därmed ingav man hos de anställda förhoppningar om att flottiljen skulle kunna behållas bara det blev en borgerlig regering. Det är falskheten i att gå ut i valrörelsen på det sätt som har skett från samtliga borgerliga partier i Kalmar län som innebär svagheten. Det är riktigt som försvarsministern nu säger, att F 12 ryms inte ens i ÖB:s A-nivå. Men det var känt i slutet av 1975, och man kände till redan tidigare att det fanns inga möjligheter att bibehålla F 12. Detta utgjorde grunden för försvarsbesluten 1972, 1973 och 1975. Jag ser att herr Schött har anmält sig på talarlistan, och jag förmodar att han kommer att gå upp och ställa samma krav på den nuvarande försvarsministern som han gjorde på den förre. Han påtalade nämligen tidigare att Kalmar län skulle bli helt utan fredsförband om F 12 lades ner, och han ställde frågan: Hur kan en försvarsminister försvara en sådan sak? Jag antar att det är detta herr Schött skall fråga den nuvarande försvarsministern om.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar kom nu in på det ekonomiska utrymmet. Han undrade hur jag kunde motionera i ärendet förra året och inte fullfölja motionskravet i dag. Den motion som jag var med om att underteckna liksom de motioner som väcktes från mittenpartierna innebar ju att det fanns medel anvisade för att bibehålla F 12 t.v., i varje fall så länge nuvarande jaktflygplan var operativt användbara. Herr Nilssons röstning innebar nej till den inkomstram som gjorde det möjligt att bibehålla flottiljen. Detta gör att det resonemang herr Nilsson för inte alls håller. Vi måste ta någon hänsyn till ekonomiska realiteter. Jag vill betona att i en valrörelse är det inte bara fråga om vad man skall göra, utan valrörelsen är också ett slags revision av vad partier och riksdagsmän har gjort under den gångna valperioden, för det är ju det som skall motivera omval eller inte. Det är givet att moderata samlingspartiet i Kalmar län starkt har kritiserat den socialdemokratiska politiken i fråga om F 12. För stunden kan jag bara verifiera att mitt eget parti inte gått ut med några löften om att bibehålla flygflottiljen. Däremot har vi sagt att vi skall mycket seriöst undersöka möjligheterna därvidlag, och jag kan försäkra herr Nilsson att det har jag verkligen gjort.

Herr talman! Den 15 maj 1975 var faktiskt en olycksdag för Kalmar län. Det var då beslut fattades om att F 12 i Kalmar skulle läggas ned. Det var ett djupt olyckligt beslut. Som här har nämnts, blir resultatet att Kalmar län blir det enda länet i riket utan något försvarsförband, detta trots länets utomordentligt utsatta läge. Dessutom var det olyckligt ur regionalpolitisk synpunkt. På grund av beslutet förlorade vi uppemot 500 sysselsättningstillfällen. Beslutet är orimligt, och man har i det längsta hoppats att det skulle kunna ändras. Jag vill inte underlåta att nämna att så sent som den 6 oktober hölls det i Växjö en informationskonferens kring ÖB:s programplan för det militära försvaret 1977-1982. Där meddelade chefen för F 12, överste Fritz Crona: ”Jag har inte planerat för någon nedläggning av F 12! Det enda som har hänt är, att en del personer slutat sin tjänst. Vill riksdag och regering ändra nedläggningsbeslutet, går det utmärkt!” Samtidigt framhöll överste Crona hur allvarligt läget är ute i världen. Han redogjorde för NATO:s respektive Warszawapaktens flygstyrkor och kom fram till att en anfallspart gott skulle kunna avvara 700 plan för ett angrepp på Sverige. Med tre anflygningar per plan blir det 2 100 flygföretag. Mot detta kan vi prestera ca 96 flygföretag. Med detta ville han visa att F 12 behövs och inte bör läggas ner. Det vore närmast katastrofalt föreföll översten mena. Jag tillåter mig att citera detta ur en av Kalmartidningarna. Beslutet i riksdagen i maj 1975 fattades med 154 röster mot 152. Ingen har glömt — i varje fall ingen i Kalmar län — att för nedläggningsbeslutet röstade riksdagens samtliga socialdemokrater, inkl. de fem från Kalmarbänken, alltså inkl. även interpellanten herr Nilsson i Kalmar. Hans och hans kamraters agerande den gången fann vi andra ytterligt märkligt. Hade de stött F 12 den gången, hade dagens interpellation inte behövt komma till stånd.

Även jag tydde honom på det sättet. Jag vill därför hoppas att man inte definitivt släpper tanken på att F 12 skall kunna bibehållas. Försvarsministern finner det självfallet att — om en nedläggning trots allt är oundviklig — allt skall göras för att denna skall bli så skonsam som möjligt för personalen vid F 12 och att man bör göra vad man kan för att öka sysselsättningsmöjligheterna i Kalmar. Liksom statsrådet finner jag detta självklart. När det gäller personalen på F 12 vill jag bara erinra om att herr Bernt Nilsson ansåg att det var av omtanke om denna personal som han röstade på det sätt han gjorde våren 1975. Detta har helt naturligt hos de anställda väckt en mycket stark reaktion. De hade en helt annan uppfattning. De hade verkat för en allmän uppslutning kring den motion som de borgerliga avlämnade i mars 1975. Jag tillåter mig f. ö. nämna att den motionen tillkom i intim samverkan med den kommitté i Kalmar, där länsstyrelsen och andra myndigheter var med och verkade för en räddning av F 12. Det är då anmärkningsvärt att den motionen nu blir utsatt för en så våldsam kritik från herr Nilssons sida. Herr talman! Jag skall inte fresta kammarens tålamod längre. Jag trodde aldrig man skulle behöva uppleva vad som skedde den 15 maj 1975. Men att man efter det skall behöva uppleva herr Nilssons agerande i kammaren här i dag är något alldeles fantastiskt.

Herr talman! Försvarsministern får nu av sin moderate kollega från Kalmar hjälp med att försöka försvara handlingssättet när det gäller denna fråga. Herr Schött sade att det är katastrofalt om F 12 läggs ner. Det skrev han också i sin motion, som även riksdagsmannen Krönmark på sin tid skrev på. Jag tycker att försvarsministern i dag borde läsa motionen litet mer ingående. I nästa andetag tycker herr Schött att han har förståelse för situationen. Han förstår att man är bunden av den gamla regeringen osv. Men jag har ju försökt att förklara både för försvarsministern och för herr Schött att ni är helt oförhindrade att precis när ni önskar fatta andra beslut. Såväl i motionen med yrkande om avslag på nedläggning som i valpropagandan och i andra sammanhang har ni givit sken av att ni tänkte bibehålla F 12. Varför yrkade ni avslag på propositionen? Var det bara för skojs skull som ni gjorde det? Ni tänkte alltså inte bibehålla F 12, eller hur var det? Varför väckte ni över huvud taget motionen? Nu tolkar herr Schött mig så att jag skulle vara beredd att lägga ner mer pengar på försvaret, men det har jag inte sagt. Jag har försökt att fullfölja de försvarsbeslut som vi tidigare fattat — 1972, 1973 och 1975. Men ni har ju givit sken av att ni är beredda att lägga ner mer pengar på försvaret. Det rör sig om 2,5 miljarder kronor, men jag förmodar att ni lätt spottar fram den summan, så enkelt som ni hanterar frågorna. Herr Schött sade att det var av omtanke om personalen som jag röstade för nedläggning av F 12. Ja, det var det nog, för jag vill inte lika cyniskt som ni hålla på och spela med personalen. Det visar sig ju nu att ni aldrig tänkte att F 12 skulle bibehållas. Hade det varit på det sättet, skulle ni i dag ha lagt fram ett förslag om att F 12 skall bibehållas. Er tanke var tydligen icke någon gång att F 12 skulle få finnas kvar, utan ni spelade helt fräckt med frågan. I valpropagandan och i andra sammanhang gav ni sken av att F 12 skulle bibehållas. Men det ville ni ju inte alls. Det är ni som här kommer med osakligheterna. Samtliga borgerliga ledamöter i Kalmar län hade, som jag tidigare sagt, undertecknat motionen 1975:1910, där det begärdes att F 12 skulle finnas kvar. I valrörelsen har man heroiskt talat om socialdemokraternas svek mot länet och sin egen utomordentliga insats för att bibehålla F 12. Det här måste innebära ansvar för åtminstone de borgerliga riksdagsmännen från Kalmar län, i all synnerhet då för försvarsministern i hans ställning. Man kan ställa frågan: Varför är det bara herr Schött — försvarsministern är ju tvungen att vara här — som är närvarande? Samtliga centerpartister är som bortblåsta från huset — i varje fall de från Kalmar län. Är F 12 ointressant för de borgerliga ledamöterna på Kalmar läns bänk, sedan de fått rösterna i det val som förevarit? Jag vill ställa ytterligare en fråga till herr Schött. Som jag sade i mitt förra inlägg skrev herr Schött i en fråga till den förre försvarsministern att Kalmar län skulle bli utan fredsförband, därest F 12 lades ned, varefter han avrundade det hela med att fråga: Hur kan en försvarsminister försvara en sådan sak? Gäller det inte i dag också, herr Schött? Skulle det inte vara lämpligt att ställa den frågan till den försvarsminister som har varit ute och lovat att han skall bibehålla F 12 eller till det parti som herr Schött representerar och som har lovat detsamma, det parti som hyvlat av oss socialdemokratiska riksdagsmän var och varannan dag i Kalmar läns moderatpress, därför att vi sades ha svikit länet? Nu tycker jag att det skulle vara lämpligt att ställa frågan till partivännen försvarsministern Krönmark. Det kan finnas anledning för borgerliga ledamöter att fundera litet kring de här frågorna. Jag tycker att det helt enkelt är oförskämt att gå ut och lura väljare på det sätt som man helt uppenbart har gjort. Man vill tydligen inte heller stå för sina löften när det kommit så långt att man hamnat i den situationen att man är tvungen att fatta besluten. Det finns ett uttryck som Fabian Månsson använde — ett uttryck som är så känt att jag inte behöver använda det, men kammarens ledamöter vet mycket väl vad jag menar.
Herr talman! Det känns litet genant att från den här platsen behöva bemöta herr Nilssons i Kalmar senaste inlägg med den debatteknik som han där demonstrerade. Men några renhållningsåtgärder måste vidtas även från en statsrådsbänk. När herr Nilsson säger att vi har en försvarsminister som lovat att bibehålla F 12 ger jag herr Nilsson tillfälle att ta tillbaka det; jag har aldrig i något sammanhang lovat det sedan beslutet var fattat. Däremot har jag sagt att vi skall undersöka och pröva möjligheterna att riva upp det beslutet. Som jag sagt förut finns det två möjligheter. Den ena är att riva upp beslutet och sedan dra in en annan flygflottilj. Som jag tidigare sade är det litet falskt av ordföranden i sydöstra FCO-distriktet att stå i talarstolen och inte säga ut klart att det i så fall är F 17:i Ronneby som dras in. Det är också herr Nilssons område, och det är faktiskt det valet gäller. Plocka fram alla korten ur ärmen, herr Nilsson. När det gäller herr Nilssons påstående att agerandet från vår sida bara var sken vill jag säga vad jag förut sagt — och det vore bra om herr Nilsson ville ta sig tid att lyssna när han sitter i kammaren — att vårt tidigare handlande innebar krav på medelsförstärkningar. Hade vi fått det hade det alltså funnits pengar att behålla i första hand de två flygflottiljer som det då gällde. Då hade F 12 fortfarande funnits kvar som alternativ att eventuellt bibehållas som flygförband. När man är i riksdagens kammare fordrar faktiskt en viss hänsyn till riksdagens anseende att man håller argumenteringen på en någorlunda både rumsren och hederlig nivå.

Herr talman! Jag vill gärna understryka vad statsrådet Krönmark senast nämnde om herr Nilssons agerande. Bakgrunden till flygflottiljens situation är de alltför knappa förslagsanslag som vi har. Det bör erinras om att den ram som finns tillkom vid den senaste försvarsuppgörelsen — där alltså socialdemokraterna och vpk gick ihop mot de borgerliga partierna. När sedan Bernt Nilsson ber att jag skall ställa samma fråga till herr Krönmark som jag ställde till förre försvarsministern vill jag framhålla att situationen nu är annorlunda genom fjolårets beslut. Men jag anser naturligtvis även i dag att det är orimligt att lägga ner F 12. Jag är samtidigt fullt övertygad om att om det finns minsta möjlighet att rädda F 12 kommer den nuvarande försvarsministern att göra det. Jag tror inte att det finns någon i Kalmar län som betvivlar detta. Men vi skall komma ihåg att läget var annorlunda när vi debatterade frågan i fjol. Jag kommer t.ex. aldrig att glömma hur herr Nilsson i Kalmar då bl.a. motsatte sig att man skulle använda AMS-medel för att klara F 12 — trots att riksdagen hade utnyttjat sådana medel för att i Arvidsjaur sätta upp ett förband som militären inte ansåg borde komma till stånd! Vidare är det väl rent fantastiskt när herr Nilsson kommer med sådana påståenden som att vi motionärer aldrig allvarligt menat att F 12 skulle finnas kvar. Statsrådet har i sitt svar på ett ställe använt uttrycket ”skonsam”. Jag skall vara skonsam mot herr Nilsson och mot kammarens ledamöter i övrigt och inte onödigtvis förlänga debatten. Jag vill bara med anledning av att herr Nilsson uttalade sin förvåning över att det var så få riksdagsmän närvarande vid denna debatt säga, att det kanske beror på deras kännedom om herr Nilssons sätt att agera i kammaren.

Herr talman! Först ett par ord till försvarsministern. Han säger att det är nödvändigt att han tar i för att bedriva renhållning från sin nya statsrådsbänk. Jag tror att debatten skulle vinna på att man i valrörelser och i andra sammanhang höll sig själv på en rumsren nivå. Att, som de borgerliga partierna gjort i Kalmar län, på olika sätt lova att F 12 skulle få vara kvar och därmed utan att blinka lura de anställda på flottiljen, väljare och andra, och sedan komma och tala om rumsrenhet tycker jag är litet väl magstarkt. Jag skall inte fortsätta den debatten. Herr Schött antydde att de borgerliga kammarledamöterna skulle stanna hemma därför att jag skulle tillämpa en speciell debatteknik i kammaren. Jag tror nu inte att det är så utan förmodar att man har andra skäl. Möjligen kan det vara så som jag har sagt, att man är belåten med att ha fått sina röster. Då behöver man inte här i riksdagen arbeta för att F 12 skall få vara kvar. Herr Schött kan vidare inte förmå sig att till försvarsministern ställa frågan om det inte är oriktigt att en försvarsminister lämnar ett helt län utan ett fredsförband. Men jag kan inte finna att läget är annorlunda i dag. Herr Schött säger att situationen nu är förändrad. På vilket sätt är den annorlunda? Det råder precis samma situation som förut, och vi har exakt samma valfrihet som tidigare. Nedläggningen skall inte ske förrän 1978 82. Ni har god tid på er att plocka fram pengarna, om ni nu har några. Men det var det som ni från början visste att ni inte hade. Det är möjligen detta som gör att ni nu säger att situationen är annorlunda. Det är fortfarande orimligt att lägga ned F 12 säger herr Schött. Säg det till försvarsministern, herr Schött. Han bör veta hur man skall klara den frågan! Jag vill påstå att ni aldrig allvarligt har menat att bibehålla F 12. Hade ni gjort det, skulle ni nu också ha sett till att flottiljen fick vara kvar när ni kommit i majoritet i riksdag och regering. Det trodde ni inte att ni skulle lyckas med, och därför hamnade ni i den sits som ni nu befinner er i.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar diskuterar som om något beslut inte hade fattats här i kammaren den 15 maj 1975. Tyvärr skedde så, och det var ett mycket olyckligt beslut som då fattades.

Herr talman!

Regeringen har funnit att frågan om lokalisering av så stora arbetsplatser som det här gäller måste prövas efter avvägning av samtliga i sammanhanget berörda intressen. Härvid bör det allmännas intresse av tillfredsställande postoch järnvägsservice så långt möjligt samordnas med de önskemål som finns från regionens sida. Det är sålunda angeläget att frågan om terminalens lokalisering prövas av Stockholms läns landsting genom regionplanenämnden, som redan är i färd med vissa underlagsstudier av värde för en bedömning av frågan. Härigenom kan ett bättre underlag skapas inför regeringens slutgiltiga beslut om terminalens lokalisering. Den tidigare regeringens beslut att förelägga Solna kommun att bl.a. upprätta stadsplan för en postterminal i ett visst läge inom kommunen bör vara undanröjt innan förutsättningslösa överväganden av flera lokaliseringsalternativ sker. Bostadsministern och jag kallade representanter för de berörda verken och de anställdas organisationer till överläggningar den 3 november för att diskutera frågan. Regeringens beslut den 11 november innebär ett uppdrag till regionplanenämnden att pröva den aktuella lokaliseringsfrågan. Regionplanenämnden, som åtagit sig uppgiften i fullt samförstånd med regeringen, kan i sitt arbete beakta alla de krav jag nu anfört. För att underlätta nämndens arbete kommer regeringen att skapa praktiska förutsättningar för överläggningar med statsmakterna genom att tillsätta en referensgrupp där företrädare för bl.a. berörda verk och deras personal samt länsstyrel sen ingår. Mot bakgrund bl.a. av arbetsmiljön på Stockholm Ban skall arbetet bedrivas med största skyndsamhet med sikte på att förslag till lokalisering av terminalen och eventuella ändringar i regionplanen läggs fram under första halvåret 1977.